Herr talman! De regionala variationerna på väntetiden är tyvärr ganska stora. I Stockholm är väntetiden i genomsnitt 50 dagar, medan den i t.ex. Västerbottens och Jönköpings län är ungefär 20 dagar. Ersättningen under utbildningen grundar sig på lönen från en varaktig tjänst under tre månader, vilket betyder att det är ytterst sällan en sådan situation inträffar som den Lennart Brunander tar upp. Jag vidhåller min uppfattning att det inte är reglerna som behöver ändras utan väntetiden som skall förkortas. Och väntetiden förkortas stadigt. År efter år har den sjunkit. Väntetiden mellan beslut om köpt utbildning och utbildningens början var 41 dagar budgetåret 1987/88. Det är en nedgång med fem dagar. Det är ganska mycket. Man har fortfarande ambitionen att sänka väntetiden och arbetar för det. Svårast att beräkna är väntetiden till reguljär utbildning. Den är mycket svår att beräkna, beroende på starttidpunkt för den typen av utbildning. Arbetsmarknadsutbildning är naturligtvis enklare att komma till rätta med när det gäller väntetiden.
Prot. 1988/89:26 Herr talman! Det allmänna resonemanget är vi överens om. Att förkorta 17 november 1988 väntetiderna måste vara det viktigaste, men det är fel att de människor som inte blir delaktiga av dessa förbättringar skall straffas. Om man har blivit SKE Åse arbetslös just då en termin börjat och man för att få ett nytt arbete skall STISBIOTEA porren satsningar genomgå just den utbildningen under ett halvår eller en termin, hur bär man sig då åt för att förkorta väntetiden? Jag förstår inte vad man skall göra. Det förhållandet att man i genomsnitt nedbringat väntetiderna betyder ju inte att alla blir skadeslösa. Det är så mycket mer angeläget att just de som drabbas får en bättre situation. I annat fall är det som att säga till dessa människor: Akta dig för att ta ett jobb under tiden, för det förlorar du på!
Herr talman! Lennart Brunander utgår ifrån att det tillfälliga arbete som tas är ett arbete med lägre lön, men det är faktiskt inte alltid på det sättet. Det är lika ofta så att löneläget är detsamma som för det fasta arbete man lämnat. När det gäller arbetsmarknadsutbildningen behöver man inte vänta på någon terminsstart. Arbetsmarknadsutbildningen har ju kontinuerlig intagning.
Herr talman! Jag står inte här och berättar sagor, utan jag utgår från ett verkligt fall. Systemet fungerar på det här sättet, och det är inte bra. Det är därför jag har ställt frågan, och det är därför jag tycker att det är synd att jag inte kan få ett positivt svar från arbetsmarknadsministern, att det inte skall behöva fungera på det här sättet utan att man skall kunna göra det möjligt för dem som jobbar inom arbetsförmedlingen att ge rådet: Tag ett tillfälligt jobb under tiden, så skall vi ordna utbildning åt dig när vi har möjlighet till det! Man kan alltså inte göra det i dag efter arbetsmarknadsministerns svar.
Herr talman! Per-Ola Eriksson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att ytterligare medel anvisas till statens industriverk för regionalpolitiska satsningar. De kraftfulla regionalpolitiska insatser som regeringen gjort under senare år har, tillsammans med den framgångsrika ekonomiska politiken i stort, medverkat till att den regionala balansen förbättrats i så gott som hela Sverige. I stället för arbetslöshet råder nu stor efterfrågan på arbetskraft i stora delar av landet. Företagen har därför nu goda motiv att, även utan statligt stöd, söka sig till de områden i landet där det finns arbetskraft. Mot den bakgrunden bör det enligt min mening nu vara möjligt för de myndigheter 21 som beviljar stöd att, genom en prioritering av de mest angelägna projekten, uppnå minst samma goda effekt som under tidigare år med de resurser som redan står till förfogande. Regeringen och industriverket förfogar under innevarande budgetår över ett gemensamt anslag på 362 milj.kr. för bl.a. lokaliseringsbidrag. Härav har industriverket tilldelats en beslutsram på 180 milj.kr. Verket har nu anhållit hos regeringen om att denna ram skall utökas med 100 milj.kr. Av de skäl som jag nämnt är jag i dag inte beredd att föreslå regeringen att tillskjuta ytterligare medel till industriverket av den storleksordning som verket begärt. Även regeringen kommer i fortsättningen att göra en noggrann prioritering av stödprojekten. Då Per-Ola Eriksson, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Göran Engström i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret! Eftersom Per-Ola Eriksson på grund av utskottsresa är förhindrad att närvara i kammaren tar jag emot svaret. Efterfrågan på regionalpolitiska medel är stor vid både industriverket och länsstyrelserna ute i landet. Detta är bra, eftersom det tyder på en hög investeringsnivå i näringslivet. Därför är det oroväckande att regeringen har felbedömt behoven av regionalpolitiska anslag. Det återstår cirka sju och en halv månad av budgetåret, och pengarna vid industriverket är snart slut. Därför finns det en risk att verket inte hinner behandla ansökningar som inkommer innan pengarna är slut. Industriverket efterlyser nu en ökad beslutsram för lokaliseringsbidrag och offertstöd med 90 resp. 10 milj.kr. Detta tycker både Per-Ola Eriksson och jag att verket skall få. Det kan gärna jämföras med regeringens nya förslag om s.k. merkostnadsbidrag som är ett flyttningsbidrag, vilket beräknas kosta 50 milj.kr. I den nuvarande ”brakande” högkonjunkturen signalerar Ingela Thalén egentligen ett byte av politik, om regeringen avser att säga nej till ytterligare medel för regionalpolitiska satsningar. I praktiken betyder detta en neddragning av de regionalpolitiska ambitionerna. Avslutningsvis är jag mycket intresserad av att få reda på om jag tolkat statsrådet rätt då jag säger att hon nu, då investeringsmedlen bäst behövs, tänker strypa dessa satsningar.
Herr talman! I det läge då de regionalpolitiska satsningarna som bäst behövs, säger Göran Engström. Jag tycker att jag känner igen den formuleringen. I varje läge behövs de regionalpolitiska medlen bäst.

Det är efter dessa ambitioner som regeringen Prot. 1988/89:26 arbetar, nämligen att tillsammans med företagen se till att arbetstillfällena 17 november 1988 kommer till rätt plats vid rätt tillfälle och med minsta möjliga statliga stöd, så att samhället kan utnyttja både de statliga stöden och företagens investeringsvilja på allra bästa sätt.
Herr talman! Just det sista som arbetsmarknadsministern sade — att vid rätt tidpunkt och till rätt plats få investeringar och arbetskraft — kommer inte att stämma om vi inte nu satsar mer på regionalpolitiska medel. Det ligger så mycket i en spontan marknadsutveckling. Det gäller att bryta så mycket av vanetänkande hos inte minst en stor del av företagen, kanske framför allt inom de större koncernerna. Jämsides med högkonjunkturen måste vi därför få regionalpolitiska satsningar. Just för att bädda för en bättre situation ute i regionerna vid en eventuellt kommande sämre konjunktur är det nödvändigt att fortsätta politiken med regionalpolitiska anslag. Tyvärr måste jag tolka arbetsmarknadsministern på det sättet att hon i och med detta svar ändrar politiken på detta område.
Herr talman! I så fall är detta en feltolkning.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att det ofta är fråga om små företag, kanske nystartade företag. Den typen av företag är sällan så likvida som näringslivet i stort, då man ser på dessa frågor rent statistiskt. Den typen av företag har uppskattat och kommer i fortsättningen också att uppskatta regionalpolitiskt stöd som länsstyrelserna kan hantera på ett praktiskt och enkelt sätt. Jag hoppas att statsrådet tänker om i detta avseende.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig vilka initiativ regeringen tänker ta för att tvinga Ericsson att ta sitt ansvar för sysselsättningen på berörda orter i Blekinge. Sven-Olof Petersson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att arbetsmarknadsläget i Karlskrona skall utvecklas positivt. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Som svar på en interpellation här i kammaren för en dryg vecka sedan framhöll jag att näringslivet självfallet måste ta ett regionalpolitiskt ansvar. Ericsson har meddelat att man, efter mer än 40 års verksamhet i Karlskrona, tänker lägga ner telefontillverkningen. I denna situation anser jag att 2 företaget måste ta ansvar såväl för den personal som direkt förlorar sina arbeten som för sysselsättningen på orten i vidare mening. Det räcker således inte att erbjuda de anställda nya arbeten i koncernens fabriker på andra håll i landet. Jag har därför redan tidigare förklarat att jag utgår ifrån att Ericsson hjälper till med någon form av ersättningsindustri i Karlskrona. Den uppfattningen är väl känd hos de ansvariga inom företaget. Regeringen har sedan lång tid tillbaka vidtagit en rad olika regionaloch arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att arbetsmarknadsläget i Karlskrona, liksom i Blekinge i dess helhet, skall utvecklas positivt. Sedan hösten 1982 har regeringen t.ex. beviljat lokaliseringsstöd med sammanlagt ca 100 milj.kr. till företag i länet. Det har medverkat till att investeringar på ca en halv miljard kronor kommit till stånd och att ca 700 arbetstillfällen tillkommit eller tryggats. Härtill kommer att ett stort antal företag i Blekinge under de senaste åren fått utnyttja sina investeringsfonder på samma sätt som företag i stödområdena. Anslaget till länsstyrelsen för regionala utvecklingsinsatser i länet har tredubblats, från 4,2 milj.kr. till 13 milj.kr., sedan 1982. De tidigare problemen i Blekinge har även inneburit att länet av arbetsmarknadsstyrelsen tilldelats förhållandevis stora arbetsmarknadspolitiska resurser. I det s.k. Blekingepaketet hösten 1986 beslutades om insatser för ca 75 milj.kr. Dessa insatser inriktades på förbättringar av tillgången på riskvilligt kapital, förbättringar av infrastrukturen, utökad högskoleutbildning och åtgärder för teknikspridning. Senare har beslut fattats om lokalisering av planoch bostadsverket samt kustbevakningens centrala ledning till Karlskrona. Vidare har en egen högskola inrättats i länet. Samtliga dessa åtgärder har vidtagits just för att arbetsmarknaden i Karlskrona och i övriga länet skall utvecklas positivt. Utan tvivel har åtgärderna redan givit goda resultat. Flertalet åtgärder är dessutom av den karaktären att de är långsiktigt verkande, varför effekterna ännu inte har visat sig fullt ut. Regeringen kommer självfallet att noggrant följa utvecklingen i Karlskrona och Blekinge. Då Sven-Olof Petersson, som framställt fråga 226, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Göran Engström i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Blekinge är ju ett län som mer än något annat län i vårt land fått känna på de stora privatföretagens hänsynslösa schackrande med människor och kommuner. En av de värsta och mest cyniska schackrarna är Ericsson. Det är inte första gången som företaget slänger ut arbetare på gatan. Vi vet också vilket råd företagets styrelseordförande, Hans Werthén, gett de hundratals människor som nu blir arbetslösa i Blekinge. Hur kommer detta företag att behandla människorna i Sydostasien? Ja, det är inte så svårt att räkna ut. I de länder som Ericsson nu skall flytta tillverkningen till saknas i många fall elementära mänskliga rättigheter. Vid varje tillfälle när Ericsson eller något annat företag slår igen eller minskar sin verksamhet, säger olika arbetsmarknadsministrar att företagen måste ta sitt sociala ansvar. Jag betvivlar inte äktheten i Ingela Thaléns engagemang när hon uttalar detta. Men det blir ju bara tomma ord, så länge det saknas instrument för att se till att företagen också i praktisk handling verkligen tar detta ansvar. Jag vill fråga: Tänker arbetsmarknadsministern nu medverka till att det skapas regler eller lagar som gör att företagen har skyldighet att skapa alternativ tillverkning på den plats eller de platser som drabbas? Det är ju detta det handlar om. Annars kan vi ju stå här vecka efter vecka, år efter år, och arbetsmarknadsministrar kommer och går och säger samma sak om vad de anser, men företagen fortsätter att göra som de vill.
Herr talman! Eftersom frågeställaren är förhindrad att närvara, ber jag att få tacka arbetsmarknadsminister Thalén för svaret även på denna fråga. Blekinge och hela sydöstra Sverige har under flera år haft det besvärligt arbetsmarknadsmässigt och med en betydande befolkningsminskning. De senaste årens utveckling, som arbetsmarknadsministern beskrev i sitt svar, med en lokalisering av det nya boverket och kustbevakningsmyndigheten till Karlskrona och lokaliseringen av en högskola till länet, har gett blekingarna en ny och förhoppningsfull framtidstro. Jag vill i det här sammanhanget gärna notera vilken betydelse den typen av medveten statlig politik har, så att man även i fortsättningen försöker flytta ut statliga verksamheter där så är möjligt. Man kan ju tänka sig hur det senaste företagsnedläggningsbeskedet hade verkat utan den här typen av satsningar. Därom kan vi alltså vara överens, och från centerns håll vill vi gärna trycka på även i fortsättningen. Företagsnedläggningen drabbar alltså Karlskronaregionen med drygt 700 personer, vilket är ungefär samma nedgång i sysselsättningen som har skett under de senaste 20 åren. Det blir stora problem för kommun, län och region. Vi tycker från vårt håll att det är en självklarhet att en koncern som Ericsson verkligen ställer upp och hjälper till i samarbete med kommun och länsmyndigheter för att få så mycket som möjligt av annan verksamhet till Karlskrona och Blekinge. Enligt den information som frågeställaren har haft hittills är det inte så alldeles klart att koncernen och dess ledning verkligen har samma inställning. Därför var det svar Ingela Thalén har gett mycket tillfredsställande: att regeringen utgår ifrån att Ericsson i fortsättningen kommer att ta sitt sociala ansvar. Detta är egentligen en fortsättning på det som en gång kallades Åslingdoktrinen, dvs. att samhället eller staten förutsätter just att företagen spelar med i ett konstruktivt arbete för att få ny sysselsättning. Än en gång: Tack för svaret!
Herr talman! Det är alltså på det viset att länsmyndigheterna och företaget för närvarande har en etablerad kontakt. Det pågår förhandlingar — i varje fall kommer de att börja i slutet av november och fortsätta in i december — mellan företagsledningen och de fackliga organisationerna. Med tanke på den kraft med vilken kontaktgruppen i länet har tagit sig an uppgiften är jag övertygad om att med en beredvillighet från företagen skall det skapas ersättningar för de arbetstillfällen som faller bort när Ericsson lägger ned telefontillverkningen i Karlskrona.

Herr talman! Det är ju bra att det pågår ett samråd där Ericsson finns med. Det skulle ju också vara bra om Ericsson såg till att det skaffades ersättningsjobb för dem som nu faller bort — det har talats om 700 arbetstillfällen. Är det på det sättet så är det alldeles utmärkt. Men tillåt mig betvivla det, för jag har följt Ericssons bravader under många år runt om i landet. Nå, vi får se. Ingela Thalén svarade inte på min fråga: Vilka instrument tänker regeringen i fortsättningen skaffa sig för att se till att företagen vet att när de planerar att lägga ned eller flytta ut någonting skall de också se till att det finns en ersättningsindustri?

Herr talman! Lena Boström har frågat mig om vilka ungdomspolitiska åtgärder som kommer att finnas kvar eller inrättas när ungdomslagen har upphört att gälla. Åtgärderna med syftet att ge ungdomar större möjlighet att komma in på arbetsmarknaden tillkom, som Lena Boström själv anger, under en period då ungdomskullarna var stora och efterfrågan på arbetskraft låg. I dag har förutsättningarna förändrats genom att antalet ungdomar i åldern 18—19 år sjunkit samtidigt som arbetskraftsbehovet ökat. Företagens rekryteringsbehov av ungdomar är därför i dag mycket stort och kan antas vara betydande också under 90-talet. Trots detta finns det, och kommer att finnas, behov av en fortsatt ungdomsgaranti för de ungdomar som, trots den goda arbetsmarknaden, har svårigheter att skaffa ett arbete. Av de ca 8 000 ungdomar som i dag har arbete i ungdomslag är ca 1 000 arbetshandikappade. Andra grupper kan ha arbete i ungdomslag beroende på den lokala arbetsmarknaden m.m. På grund av den förändrade arbetsmarknadssituationen för ungdomar är det angeläget att se över ungdomsåtgärderna och därvid utveckla metoder för att de kvarvarande grupperna ungdomar skall få det stöd de behöver vid inträde på arbetsmarknaden. Regeringskansliet arbetar i dag med dessa frågor bl.a. i utredningen om översyn av kommunernas uppföljningsansvar för ungdomar, vilken skall omfatta de ungdomar i åldern 16—19 år som inte har någon gymnasial utbildning och som inte studerar eller arbetar. Regeringen är medveten om att lågutbildade ungdomar löper större risk än andra att hamna utanför arbetsmarknaden även under högkonjunktur. En viktig fråga blir därför hur målen för det kommunala uppföljningsansvaret för 16—17-åringar skall samordnas med målen för arbetsmarknadsmyndigheternas åtgärder för 18—19-åringarna. Utredningen skall ha slutfört sitt arbete den 31 december 1989. Inom AMS har man utarbetat ett förslag om förändring av ungdomsgarantin för att ge de ungdomar som inte får arbete på den öppna arbetsmarknaden utökad möjlighet till en praktisk utbildning eller inskolning i arbetslivet. Frågan skall beredas i regeringskansliet. Jag är därför inte beredd att i dag mera i detalj informera om vilka ungdomspolitiska åtgärder som regeringen kommer att föreslå riksdagen utan ber att få återkomma i denna fråga senare under budgetåret.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det var ett positivt och bra svar. Jag tycker det gav en garanti inför framtiden, att regeringen även i fortsättningen känner ansvar för våra ungdomar, både dem som har en god utbildning och dem som har en bristande utbildning. Låt mig få ta tillfället i akt att uttala min positiva inställning till ungdomslagen. De har ju varit ett instrument för kommunerna och för samhället över huvud taget att använda sig av för att hjälpa ungdomar ut på den öppna arbetsmarknaden. Dessutom har de haft många positiva effekter för den offentliga sektorn. Ungdomslagen har också varit en god hjälp för ungdomar under 25 år som fått sin skolgång fördröjd på grund av ett varaktigt fysiskt funktionshinder och även för psykiskt utvecklingsstörda ungdomar. När det gäller ungdomslagen kan man också konstatera att staten, kommunerna, landstingskommunerna, kommunalförbunden, församlingarna och kyrkliga samfälligheter, som i huvudsak varit ungdomarnas arbetsgivare under dessa fem år, har fått arbetsuppgifter utförda. De hade kanske annars aldrig blivit utförda — eller man hade fått vänta länge på en lösning. Tack vare dessa ungdomar har vi fått saker och ting förverkligade som vi önskade. Jag tycker att det är bra om man nu planerar andra och kanske bättre åtgärder för att åstadkomma bättre möjligheter för ungdomarna ute på arbetsmarknaden. Men glöm inte i den hanteringen de grupper för vilka det är absolut svårast att få något arbete! Det gäller alltså de psykiskt utvecklingsstörda och ungdomar med fysiska handikapp.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om jag vill medverka till att en ansökan om lokaliseringsstöd behandlas separat av regeringen och att en eventuell ansökan om transportstöd därefter prövas på sätt som riksdagen fastlagt. Bakgrunden till Börje Hörnlunds fråga är regeringens beslut den 28 oktober att avslå en ansökan om lokaliseringsstöd av Vilhelmina Polar Water AB. Bolaget avser att etablera en anläggning för att producera mineralvatten i Kittelfjälli Vilhelmina kommun. Regeringen angav som motiv för sitt beslut att lokaliseringsstöd inte borde lämnas med hänsyn till främst de möjligheter till annat statligt stöd till verksamheten som finns enligt gällande regler. En av de andra statliga stödformer som är av stor betydelse för detta projekt är transportstöd. Börje Hörnlund har rätt i att det gäller helt skilda regler för transportstöd och lokaliseringsstöd. En förutsättning för att godstransportstöd skall lämnas är att de transporterade produkterna uppfyller de av riksdagen fastslagna kriterierna bl.a. när det gäller bearbetningsgrad. I det aktuella fallet har bolaget också fått ett positivt förhandsbesked av transportrådet för sin produkt. Transportstöd lämnas sedan i efterhand för utförda transporter utan särskild prövning av behovet av stöd för att verksamheten skall kunna bedrivas. Lokaliseringsstödet är däremot ett selektivt stöd som kan lämnas efter prövning i varje enskilt fall. Den viktigaste frågan vid prövningen är hur stort stöd som behövs för att ett projekt skall komma till stånd. Samtidigt görs naturligtvis en total bedömning av vilka resurser som samhället måste mobilisera för att ett projekt skall kunna genomföras. I det aktuella fallet bedömde regeringen dels att projektet borde komma till stånd ändå utifrån de företagsekonomiska kalkyler som bolaget presenterat, dels att den totala samhälleliga insatsen var tillräcklig även utan lokaliseringsstöd.

Herr talman! I Stekenjokk och Vilhelmina säger man nu: Det är tur att vi kan lita på schweiziskt storkapital. Vi kunde ju inte lita på regeringen. Schweiziskt kapital gick in där regeringen gick ut. I svaret finns det en mening om att man inte skall ge större stöd än som behövs för att ett projekt skall kunna komma till stånd. Jag vill dock påminna om att Volvo och Saab vid sina etableringar i överheta områden på olika vägar erhöll sammantaget ca 4 milj.kr. i stöd för varje nytt arbetstillfälle. Det gäller alltså två av Sveriges rikaste företag, på pendlingsavstånd från verkligt överheta orter. Men i detta fall är det inte fråga om pendlingsavstånd. De som bor där uppe har egentligen inte så många alternativ. Vi är litet förvånade, eftersom det verkar som om ett generellt stöd har fått slå ut en positiv bedömning i själva lokaliseringsärendet. Vi hoppas att det är en engångsföreteelse. Nu är andra lokaliseringsärenden på gång. Fabriken behöver dessutom en bättre väg för att kunna transportera sitt mineralvatten Prot. 1988/89:26 — det rör sig om mineralvatten för 220 milj.kr. — som skall säljas till USA. 17 november 1988 Det finns således möjligheter för regeringen till rehabilitering Mendtvar XX — ju principfrågan som var det viktiga här. Jag hoppas att man bedömer var sak för sig hädanefter.

Herr talman! Det är väl bra att man bedömer var sak för sig. Börje Hörnlund skulle kanske också göra det. Regeringen gick ut och det schweiziska kapitalet gick in i stället, säger Börje Hörnlund. Ja, det är precis vad det skulle handla om. Det här är ett kommersiellt företag som skall vara vinstgivande och självbärande — med ägarkapital, styrelse osv., allt enligt vanlig ordning på en kommersiell marknad. Regeringen gjorde bedömningen att företaget, med tanke på de generella grundläggande stöd som företaget hade rätt till och de kapitalstarka intressen som låg bakom, skulle klara sin etablering, sin drift och sin verksamhet utan något selektivt lokaliseringsstöd. Den bedömningen har ju också visat sig vara helt riktig. Sedan får vi återkomma till andra lokaliseringsframställningar, precis som framgick av Börje Hörnlunds eget inlägg, alltså i särskild ordning: var sak för sig, att bedömas efter sina förutsättningar.

Herr talman! När det gäller SIND:s bedömning av ärendet berodde utslaget på att man inte ansåg sig ha fått tillräckliga garantier för att kapital och annat — marknadsföringsplan m.m. — räckte till. Det fanns alltså ett helt annat motiv. Arbetsmarknadsministern måste förstå att människor i våra trakter fäster avseende vid behandlingen av Volvo och Saab — två av Sveriges rikaste företag. Där ansåg man att det behövdes jättekapital för varje nytt arbetstillfälle. Den del av landet som jag företräder är en mycket utsatt del. Därför upplever vi som bor där bedömningen på ett annat sätt. Men, som sagt, jag hoppas på en annan behandling framöver. Med detta tackar jag för svaret.

Herr talman! Sinikka Bohlin har frågat industriministern om han är beredd att medverka till att särskilda insatser görs för att ersätta de arbetstillfällen som går förlorade när valsverket i Forsbacka läggs ned. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Forsbacka Jernverks AB valsar och manufakturerar stålprodukter i Forsbacka i Gävle kommun. Bolaget har ca 140 anställda och ingår sedan i 29 juni i Welbondgruppen med ungefär 2 400 anställda. Bolaget har, enligt vad jag erfarit, inlett förhandlingar enligt medbestämmandelagen med de anställda om nedläggning av valsningsverksamheten i Forsbacka. Denna sysselsätter merparten av de anställda på orten. Så länge förhandlingarna pågår är jag inte beredd att uttala mig i frågan.

Herr talman! Jag vill tacka Ingela Thalén för svaret på min fråga. Jag har förståelse för att hon inte i dag är beredd att uttala sig i frågan på grund av pågående förhandlingar, men jag skulle ändå vilja ta tillfället i akt och berätta vad som har hänt och eventuellt kommer att hända i framtiden. Ett bruk med 400-åriga traditioner i södra Gästrikland hotas än en gång av nedläggning. Forsbacka har tidigare varit ett stort järnbruk, men antalet arbetstillfällen har kraftigt minskat under de senaste 20 åren på grund av olika strukturförändringar. Det senaste hotet om nedläggning var 1981. Då räddades produktionen med hjälp av intensiva förhandlingar mellan ägargruppen, facken och Gävle kommun.

Forsbacka Jernverk har nu under de senaste åren drivits med normala affärsmässiga principer, med inriktning på småskalighet och korta serier. Det som nu händer, när företaget eventuellt skall läggas ned, drabbar väldigt många, först och främst de människor som har jobbat där men också Gävle kommun och hela Gävleborgs län. Mest kanske det drabbar kunder och leverantörer. T.o.m. verksamheten vid Lesjöfors bruk hotas av nedläggning på grund av situationen i Forsbacka.
Herr talman! Precis som när det gäller övriga frågor som har varit uppe under denna frågestund, t.ex. om Ericsson, förutsätter jag naturligtvis att också Forsbacka tar ett ansvar för sina anställda i en sådan här situation.
Herr talman! Det kanske inte är Forsbacka som skall ta ansvaret för verksamheten, utan företaget Welbond. Vi har inte gett upp hoppet i Forsbacka, varken facken, kommunen eller de utomstående som arbetar för att lösa problemen, utan vi lever i hopp om att verksamheten skall kunna drivas vidare. Det är inte första gången den är nedläggningshotad. Om försöken att rädda verksamheten inte lyckas, behövs det konkreta åtgärder från statsrådets sida.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Där sägs att stora pengar anvisas varje år för dessa insatser. Enligt vad jag kan förstå räcker de inte. Det handlar om människor som redan har det svårt och som kanske skulle kunna hjälpas på något sätt om de fick ett arbete. En sak som vi fick höra ofta under valrörelsen och som jag själv har nämnt i min fråga till arbetsmarknadsministern är att det just nu råder ett gott läge på den svenska arbetsmarknaden. Detta gäller både för dem som har arbete och för dem som söker arbete. Det finns givetvis undantag. En grupp som däremot har det svårt i många sammanhang är de arbetshandikappade. Det ökande antalet förtidspensionärer och fler arbetshandikappade arbetssökande vid arbetsförmedlingarna under det senaste året tyder på att utslagningen inom arbetslivet fortsätter — detta trots att det finns relativt god tillgång på arbete på den svenska arbetsmarknaden. I arbetsmarknadsstyrelsens, AMS, statistik definieras arbetslösa som kvarstående arbetssökande utan arbete, aktuella för omedelbar arbetsplacering. Med utgångspunkt i denna definition var 7 500 arbetshandikappade arbetslösa under det tredje kvartalet 1988. Under samma period var dock 38 800 arbetshandikappade registrerade som sökande på arbetsförmedlingen. I denna större grupp ingick även de arbetshandikappade som av olika skäl inte var aktuella för omedelbar arbetsplacering under perioden. 31 Från folkpartiets sida har vi i flera partimotioner fört fram tanken på att 17 november 1988 föra över pengar från socialförsäkringssidan till arbetsmarknadssidan, allt för att ge större utrymme för arbetshandikappade att få fler arbetstillfällen. Men tyvärr har vi inte lyckats få gehör för dessa tankar i socialförsäkringsut skottet. Kan arbetsmarknadsministern tänka sig en sådan lösning?

Herr talman! Magnus Persson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att öka kunskapen om hur sanering av s.k. sjuka hus bör genomföras. Bakgrunden till frågan är den nu pågående debatten om hygieniska problem i vissa delar av bebyggelsen och vad man kan göra för att komma till rätta med dessa olägenheter. Jag delar Magnus Perssons uppfattning att det är viktigt att det nu görs en ordentlig analys av problemen så att riktiga åtgärder vidtas med ett gott och varaktigt resultat, med hänsyn både till de boende och till kostnaderna. För att noga granska dessa frågor har en särskild arbetsgrupp tillsatts inom bostadsdepartementet. En av gruppens uppgifter är att redovisa tillgänglig kunskap på området och föreslå åtgärder som undanröjer förhållanden i byggnader som kan vålla besvär och ohälsa. Allergiutredningen arbetar också — delvis från en annan utgångspunkt — med frågor som rör sjuka hus. Även från den utredningen kan vi räkna med förslag till åtgärder. Jag har fått veta att utredningen kommer att lägga fram sitt betänkande i februari nästa år. Utöver de insatser som jag nu har nämnt pågår ett ganska intensivt forskningsoch utvecklingsarbete, och det är främst genom forskning och experiment som vi kan få större kunskap om hur sanering av sjuka hus bör ske. Därför har jag för avsikt att undersöka möjligheterna att ytterligare öka forskningsinsatserna vad gäller inomhusmiljön. Det är också nödvändigt att ansvar kan utkrävas av byggentreprenörer och materialtillverkare. Jag har därför gett den särskilda arbetsgruppen i uppgift att se över lagstiftningen i detta avseende. Gruppen skall också undersöka om behov finns av en särskild skadefond. Det är viktigt att de boende, som oförskyllt drabbas, kan hållas skadeslösa. Då Magnus Persson, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Lennart Nilsson i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på Magnus Perssons fråga. Bakgrunden till frågeställningen hänger delvis ihop med den utfrågning vi hade i bostadsutskottet med en rad företrädare för olika intressen, och var det någonting man fick klart för sig i samband med utfrågningen så var det att det finns en stor osäkerhet på området. Man skyller på varandra. Därför är det angeläget att få klarhet i vad som orsakar problemen och naturligtvis då framför allt att åtgärder vidtas för att rätta till det som är så besvärligt för många människor i vårt land, nämligen den inre miljön i våra bostäder. Som bostadsministern säger i sitt svar är det viktigt att arbetsgruppen kan få fram underlag och all tillgänglig kunskap för att föreslå åtgärder för att komma till rätta med problemen. Jag hoppas att arbetsgruppen efter hand som man får fram material sprider dessa kunskaper för att man så snart som möjligt skall komma till rätta med problemen. Jag tror också att det är nödvändigt, som bostadsministern säger i sitt svar, att kräva ett ansvar av materialtillverkarna och entreprenörerna så att människor kan hållas skadeslösa. Det är angeläget att lagstiftningen ses över, och jag skulle hälsa med tillfredsställelse om något slags fond kunde inrättas, bekostad av tillverkarna, för att rätta till problemen.

Herr talman! Agne Hansson har frågat mig vilka åtgärder som regeringen är beredd att vidta för att styra över resurser från ett ohämmat kontorsbyggande till ett ökat bostadsbyggande i storstadsområdena. Som Agne Hansson vet har regeringen begränsat kontorsbyggandet i både Stockholmsoch Göteborgsområdet. I november 1986 beslutade regeringen att skärpa byggnadstillståndsprövningen inom dessa områden. Syftet var bl.a. att bereda utrymme för det nödvändiga bostadsbyggandet. Regeringen har vidare tillkallat särskilda delegationer med uppgift att i samverkan med kommunerna öka nybyggandet av bostäder i dessa regioner. Delegationerna har getts inflytande också över byggnadstillståndsgivningen. I Stockholmsområdet får sålunda det tillståndspliktiga byggandet släppas upp över 70 90 av 1986 års nivå endast om delegationen medger det. Under den tid som sedan har gått, har byggen för mer än 14 miljarder kronor stoppats i Stockholmsregionen. Byggen för ytterligare ca 10 miljarder kronor har senarelagts. Samtidigt har bostadsbyggandet där ökat med 30 96, från ca 6 000 lägenheter år 1986 till ca 8 000 år 1987. Under januariseptember i år påbörjades ca 6 000 lägenheter — en ökning med 22 9 i förhållande till år 1987. Högkonjunkturen i byggandet består emellertid, och omfattar nu hela landet. Bristen på byggresurser är besvärande, inte minst för bostadsbyggandet. Regeringen instruerade därför för tre veckor sedan arbetsmarknadsstyrelsen att minska det s.k. övriga byggandet — kontor, hotell etc. med 5 90 i hela landet utanför storstadsområdena. Samtidigt förlängdes de gällande restriktionerna för storstadsområdena till att omfatta även år 1990. De tidigare nämnda delegationernas inflytande över byggnadstillståndsgivningen ökades, så att alla ärenden om byggnadstillstånd i fortsättningen skall beslutas efter samråd med delegationerna. Regeringen har vidare funnit det nödvändigt att ytterligare koncentrera bostadsbyggandets resurser till nybyggandet. Ramar har därför införts för bostadslån till ombyggnad av bostäder i hela landet. Regeringen har slutligen föreslagit riksdagen att tills vidare minska de ekonomiska stimulanserna för ombyggnadsverksamheten. Det förslaget behandlas nu i riksdagen. Effekterna av den hårda konkurrensen om byggsektorns resurser är allvarliga. Jag har vid ett sammanträffande nyligen uppmanat byggbranschens företrädare att verka för ett agerande från branschens sida som stabiliserar förhållandena på byggmarknaden och tryggar det byggande som landet långsiktigt behöver. Om de metoder som hittills har valts inte visar sig tillräckligt framgångsrika, är jag beredd att föreslå regeringen att vidta ytterligare åtgärder. Jag räknar med att jag i denna del har stöd av Agne Hanssons eget parti.

Herr talman! Jag vill tacka bostadsministern för svaret. Många av de åtgärder som redovisas i svaret är åtgärder som omfattar hela landet, men ingenstans i detta land markeras krisen inom bostadsmarknaden så tydligt som just här i Stockholm. Mellan 120 00 och 130 000 människor står i bostadskö, och 42 000 av dem är ungdomar som uppger sig sakna bostad. Samtidigt är det fortfarande så att man främst bygger kontor och arbetslokaler och inte bostäder. Som framgår av min fråga har det tillkommit 523 000 m? lokalytor sedan den 1 januari i år — det är alltså en ökning med 30 96, herr bostadsminister — medan bostadsbyggandet, som bostadsministern just sade i talarstolen, endast har ökat med 22 96. Så kan vi alltså inte fortsätta om vi skall kunna bereda bostad åt de människor i Stockholm som i dag saknar bostad. En bostad måste vara en social rättighet, och det är vår skyldighet som politiker att se till att bostadslösa människor får bostad. Jag medger att det inte är någon lätt uppgift, men resultatet av de åtgärder som regeringen hittills har vidtagit talar ju för att dessa åtgärder är helt otillräckliga. Framför allt är de åtgärder som bostadsministern här redovisat för landet i stort sådana att följden kan bli att det blir import av arbetskraft från landet till Stockholm när arbetena med Globen och Vasaterminalen har slutförts. Jag tyckte att bostadsministern började bra när han antydde att han var beredd att lägga fram förslag om investeringsavgifter, något som vi har slagits för i riksdagen tidigare. Är bostadsministern beredd att lägga fram ett sådant förslag kommer vi från centern att stödja det.

Herr talman! Jag delar Agne Hanssons uppfattning att utvecklingen när det gäller bostadsbyggandet i Stockholmsområdet inger oro. Kostnadsutvecklingen är sådan att vi i långa stycken inte kan släppa fram bostadsbyggandet beroende på att det skulle bli för dyrt att bo i bostäderna. Det är därför som restriktioner av annat byggande har satts in. Det gäller alltså att dämpa överhettningen. Vi räknar med att de åtgärder som beslöts 1986 och som successivt har genomförts nu har fått full genomslagskraft. En sak är vad som färdigställts — det är effekter av vad som satts i gång långt tidigare — och en annan sak är vilka arbeten som nu sätts i gång. Jag har också sagt att om inte de åtgärder som redan genomförts och de förslag som nu lagts fram i riksdagen får den avsedda effekten, då är vi beredda att sätta in också andra åtgärder. Jag har meddelat branschen att de åtgärder som nu beslutats måste tas som en mycket klar signal om att vi menar allvar med att man måste komma i gång med ett tillräckligt omfattande bostadsbyggande för att klara denna del av landet och att kostnadsläget skall vara sådant att man kan släppa fram bostadsbyggandet. Klarar man inte detta är det nödvändigt att sätta in ytterligare begränsningsåtgärder. Jag hoppas att de mycket klara signalerna skall vara skäl nog för branschen att ta sin del av ansvaret för att se till att det verkligen blir ett bostadsbyggande till kostnader som är acceptabla.

Herr talman! Jag tycker det är bra att bostadsministern har agerat gentemot branschen. Från centern har vi ställt oss bakom de åtgärder som infördes 1986, och det har vi gjort därför att det ändå är ett steg på vägen. Men det finns och måste finnas effektivare åtgärder, och det är dem vi efterlyser. Det är alldeles uppenbart att den utveckling som vi nu har haft och har innebär att åtgärderna är otillräckliga. Jag tycker att det är tillfredsställande att bostadsministern här säger att han är beredd att vidta ytterligare åtgärder. Jag anser att det är dags att göra det. En investeringsavgift som skulle kunna ge pengar till att stimulera bostadsbyggandet är en sådan effektiv åtgärd som snabbt kunde ge resultat. Jag väntar mig ett sådant förslag.

Herr talman! Lars Leijonborg frågar om jag avser att utfärda sådana tilläggsdirektiv till den kommitté som nyligen tillsatts för att utreda vissa frågor om utbildning för psykiskt utvecklingsstörda vuxna att resultatet av utredningens arbete kan leda till proposition redan våren 1989. Svaret på frågan är nej. Enligt min uppfattning är kommitténs arbetsuppgifter av sådan omfattning och principiell betydelse att det kan beräknas krävas omkring ett års utredningsarbete innan den kan lägga fram välgrundade förslag. I den mån utbildningsväsendet skall utnyttjas för de uppgifter som riksdagen fäst uppmärksamheten vid, är det fråga om att gå in på ett område där våra skolor har ringa eller ingen erfarenhet. Därför kommer kommittén att enligt sina direktiv slutföra arbetet i sådan tid att de förslag som utredningsresultatet kan leda till kan föreläggas riksdagen under första halvåret 1990, antingen i budgetpropositionen eller i en särproposition under våren. Om tid för remissbehandling av förslagen — i regel minst tre månader — skall ges innebär det att utredningen måste ha slutfört sitt arbete senast i början av hösten 1989. Riksdagen har uttalat att utredningsarbetet om möjligt bör slutföras i sådan tid att proposition i frågan kan föreläggas riksdagen redan under våren 1989. Jag har alltså ansett att detta inte är möjligt om frågan skall få den noggranna och allsidiga belysning som den förtjänar.

Herr talman! Det jag har tagit upp i min fråga är enligt min mening en skandal i flera avseenden. Jag skall dock först tacka statsrådet för svaret på min fråga. Den grundläggande skandalen är de mycket begränsade utbildningsoch utvecklingsmöjligheter som vårt samhälle ger psykiskt utvecklingsstörda, alltså en av de allra svagaste och mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Ansvaret för de bristerna delas i någon mån av alla partier, men de senaste åren är det definitivt socialdemokraterna som haft huvudansvaret för de allvarliga bristerna. Det var en skandal att försöksverksamheten med särvux fick pågå i 18 år innan riksdagen fick ett förslag att permanenta verksamheten. Det var en skandal att det förslaget, när det väl kom, var så ogeneröst och ofullständigt att alla som är kunniga på handikappområdet, inkl. statsrådets partivänner, ansåg det helt oacceptabelt. Och det är en skandal att regeringen nu i sina direktiv till utredningen nonchalerar vad riksdagen sade i samband med behandlingen av propositionen. Det här var en uppgörelse i utbildningsutskottet. Statsrådet skulle inte ha fått igenom propositionen om vi inte hade gjort upp om att trots att förslaget var dåligt acceptera det som ett provisorium på villkor att detta provisorium bara behövde gälla i ett år. Socialdemokraten i riksdagsdebatten, Marita Bengtsson, sade: De resultat utredningen kommer fram till skall föreläggas riksdagen redan under våren 1989. ”Skall” sade hon! Och det var så vi alla som varit med om uppgörelsen uppfattade det. Nu har det gått ett halvår, och utredningen har knappt kommit i gång. Jag tycker att det är en mycket allvarlig brist i handläggningen av det här ärendet. Det är en obehaglig misstanke att det är kostnadsaspekterna som gör att ärendet ideligen förhalas.
Herr talman! Efter detta storslagna tal om skandaler kan det vara skäl att återge frågan rimliga proportioner. Den vuxenutbildning vi har i skolan i Sverige motsvarar den utbildning som finns i grundskola och i gymnasieskola. De vuxna eleverna läser samma kurser. Det nya steget nu är att den grundsärskola som vi har för barn kommer att motsvaras av en vuxenutbildning för de elever som inte fick gå i grundsärskola. De som går i grundsärskola är elever som inte är så svårt utvecklingsstörda, som kan — om än med svårighet — lära sig läsa, skriva och räkna. Det finns elever med större svårigheter. De går i landstingets träningsskolor. De måste ha utbildning under hela sitt liv. Den typen av utbildning har vi hittills inte sysslat med i skolan, men det kommer vi nu att göra. Där är gränsen mellan vård och utbildning svår att dra. Vi har aldrig sysslat med sådan utbildning; det fodrar en viss utredning innan vi tar itu med det.

Herr talman! Statsrådet Bodström fortsätter att försvara sin proposition från i våras. Han tycker att den är bra. Problemet är att han är tämligen ensam om den uppfattningen. Handikappkunniga personer i hans eget parti, t.ex. Margareta Persson, som nu är i kammaren, tyckte att propositionen var utformad på ett oacceptabelt sätt. Enda skälet till att riksdagen accepterade huvudförslaget i propositionen var att vi enades om att det skulle betraktas som ett provisorium och att vi snabbt skulle få ett nytt förslag. Det sitter långt inne att anklaga socialdemokraterna för att vara ointresserade av handikappfrågor, men det som åberopades i debatten var att det här är dyrt. Jag sade för folkpartiets vidkommande att det för oss inte var kostnaden som var problemet — det här är så viktigt att det får kosta vad det kostar — utan problemet var att vi inte visste vad det kostade. Att utredningen skall behöva ta så lång tid som statsrådet nu säger tycker jag är mycket beklagligt. Den grupp som här kommer i kläm hör som sagt till de mest utsatta i vårt samhälle.
Herr talman! Jag vill än en gång erinra om att särskolan består av två delar — den ena är grundsärskolan, och den får en motsvarighet i en vuxenutbildning. Den andra är träningsskolan, som i stort sätt måste fortsätta livet igenom. Den svarar ännu så länge landstingen för. Staten beslöt nu genom riksdagen att 15 miljoner skulle anslås för särvux; det var tidigare fem miljoner. Det förutsattes självfallet att landstingskommunerna som vårdhuvudmän även i fortsättningen skulle göra insatser för de utvecklingsstörda barn som inte kunde gå i skola. Under tiden skall vi utreda också deras möjligheter att föras till skolan.
Herr talman! Jag är väl medveten om de svårigheter som finns på det här området. Men man tycker ju att en del hade kunnat hända under de 18 år som försöksverksamheten pågick. Om jag får citera mig själv, vill jag erinra om att jag sade så här i riksdagsdebatten: ”Eftersom vi står bakom utskottsbetänkandet tycker jag det är mycket angeläget att få säga att den utredning som vi kräver måste arbeta mycket snabbt. Den bör helst tillsättas vid morgondagens regerings sammanträde eller, om inte det kommer att ske, inom de allra närmaste veckorna. Eftersom utbildningsministern är i kammaren hoppas jag verkligen att han tar till sig det budskapet.” Det gjorde Lennart Bodström uppenbarligen inte. Debatten hölls den 25 maj. Det har nu gått snart ett halvår, och man frågar sig: Vad har hänt under det halvåret? Ingenting, såvitt jag förstår. Det här bildar ju ett mönster. 18 år fick gå utan att en bra proposition kunde utarbetas, och nu har ytterligare ett halvår förspillts.
Herr talman! Grundsärskolan har fått sin motsvarighet i särvux. Det är ett stort steg, och att komma med anklagelser just när steget tas och det tagit 18 år att komma fram dit, tycker jag är väl grovt. Nu säger vi att riksdagens ytterligare tillägg, att vi skall undersöka om det går att göra något för dem som går i träningsskolan, tar en viss tid.

Herr talman! En allra sista synpunkt då. Såvitt jag förstår, har den socialdemokratiska gruppen i utbildningsutskottet nära kontakter med den socialdemokratiska ledningen i utbildningsdepartementet. Om uppgiften som riksdagen gav regeringen var ogenomförbar, tycker jag att det budskapet borde ha framförts från departementet till den socialdemokratiska gruppen och vidare till oss i de partier som medverkade till beslutet. Så jag tycker att det är litet sent påkommet att säga att uppdraget är omöjligt.
Herr talman! Jag har inte sagt att uppdraget är omöjligt. Det skall verkställas, men det tar sin tid att finna formerna för en samverkan mellan vård, undervisning och träning. Skolan har hittills inte sysslat med detta. Låt mig också tillägga att utredningsarbetet kommer att ske i nära kontakt med Handikappförbundens Centralkommitté.

Herr talman! Görel Thurdin har frågat mig om regeringen avser att medverka till att landet som helhet solidariskt ställer upp för de kommuner som fortfarande — och många år framöver — har extra kostnader till följd av Tjernobylolyckan. konsekvenserna av det radioaktiva nedfallet med anledning av kärnkraftso — Prot. 1988/89:26 lyckan i Tjernobyl. Bl.a. har jordbruks-, trädgårdsoch renskötselföretag 17 november 1988 hållits skadeslösa för merkostnader och inkomstbortfall som har uppstått på grund av olyckan. I några fall har framställningar från kommuner om ersättningar för kommunala kostnader föranledda av det radioaktiva nedfallet efter Tjernobylolyckan gjorts till regeringen. Regeringen har inte funnit skäl att bifalla framställningarna. Förutsättningar saknas för att regeringen i dag skulle finna anledning ändra sin tidigare bedömning i ersättningsfrågan.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Jag är inte förvånad, för jag hade väntat mig det svaret, men jag är litet besviken. Egentligen kan man tolka svaret på det viset att de här kommunerna får skylla sig själva att de befann sig i vindriktningen när olyckan inträffade. Det är kommunerna jag pratar om, inte de enskilda företagen. Kommunerna har förorsakats ganska stora extra kostnader. Återkommande, speciellt på höstarna, måste det till stora mätningar. Det är en verksamhet som måste pågå hela tiden, därför att cesiumvärdena varierar så oerhört. I våras var jag i Wales, som också haft problem med anledning av Tjernobylolyckan. Hela fårproduktionen där har varit utsatt, och jag frågade vilka kostnader kommunerna hade åsamkats. Jag fick till svar att kommunerna hade inga kostnader, utan dem hade man tagit på sig centralt. Med det som bakgrund ber jag statsrådet redogöra för skälen, som vi inte har fått redovisade, till att staten inte här i Sverige kan ge stöd till kommuner som de facto har haft stora kostnader och som kommer att ha det i fortsättningen. Varför skall Sverige på det här sättet avvika och brista i fråga om solidariteten?
Herr talman! Det är helt enkelt så att kommunerna har en skyldighet att svara för räddningstjänst och liknande insatser, inte bara vid sådana tillfällen som Tjernobylolyckan utan även vid andra olyckor. Vi har bara tillämpat den regel som gäller i vårt land på det området. Till det skall läggas att Sverige skiljer sig från de flesta andra länder just genom att ha en väl utbyggd kommunal självstyrelse, med självständig beskattningsrätt. Det är någonting väldigt fint, och på det området är vi bättre än andra länder. Vissa uppgifter har vi lagt på kommunerna, och det tycker jag är väldigt bra. Det är den bedömningen som ligger till grund för regeringens ställningstagande.
Herr talman! Jag tycker inte att de skälen räcker. Jag håller med om att visst har kommunerna ett oerhört stort ansvar och också en utbyggd administrativ apparat att använda, men här är det ju fråga om ett alldeles specifikt fall. Följderna av Tjernobylolyckan kan jämställas med en kata 39 strofsituation, och så betraktades de ju också i början. Därför tycker jag inte att man kan åberopa de skäl som miljöoch energiministern anför. Jag tycker alltså att regeringen måste vända på klacken och solidariskt se till att staten åtminstone något går in och stöder de drabbade kommunerna. Som det nu är, övervältras kostnader på kommuninvånarna. Antingen måste kommunerna börja ta ut avgifter, bl.a. från de företag som får hjälp, eller också kommer kostnaderna att påverka kommunalskatten, och vi vet ju att den är tillräckligt hög ändå.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta med tanke på miljöfarliga externa utsläpp som drabbar i hög grad Malmö och södra Sverige. Utgångspunkten för det svenska agerandet mot luftföroreningar och försurning är självfallet att vi gör vårt yttersta för att minska våra egna utsläpp. Ett exempel på detta är regeringens beslut för två veckor sedan att ytterligare skärpa kraven för svavelutsläpp vid förbränning i Sverige. Ett annat exempel är det nyligen beslutade uppdraget till ansvariga myndigheter att klarlägga hur en miljöanpassad svensk energiförsörjning skall utformas. I takt med att våra egna utsläpp minskar får emellertid andra länders gränsöverskridande utsläpp relativt sett allt större betydelse för föroreningssituationen i Sverige. I detta avseende är södra Sverige ett särskilt utsatt område. Därför driver vi på det internationella samarbetet på detta område. I september i år trädde protokollet till 1979 års konvention om begränsning av långväga gränsöverskridande luftföroreningar i kraft. Ett antal europeiska länder har ratificerat detta protokoll. Det innebär att man åtagit sig att minska sådana utsläpp med minst 30 70, baserat på 1980 års utsläppsvärden, senast år 1993. Enligt vår mening är emellertid den utsläppsminskning som föreskrivs i det internationella avtalet alltför liten. Regeringen har därför intensifierat sitt agerande för att åstadkomma ytterligare utsläppsminskningar i Europa. Vid senaste mötet i luftföroreningskonventionens styrelse tillsattes på nordiskt förslag en arbetsgrupp som skall utarbeta internationella strategier för utsläppsminskningar när det gäller svavel, kväve, kolväten och andra luftföroreningar ner till kritiska belastningsgränser för vad naturen tål. Dessutom har våra bilaterala förbindelser på miljöskyddsområdet intensifierats under senare tid. Vad gäller våra förbindelser med Polen kan jag särskilt nämna att jag inbjudit den polska miljöministern att besöka Sverige i början av nästa år. Det är min avsikt att då ånyo ta upp sådana miljöskyddsfrågor som berör de bägge länderna. Dit hör bl.a. de gränsöverskridande svaveloch stoftutsläppen.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag är övertygad om att statsrådet 17 november 1988 verkligen försöker att nå internationella överenskommelser så att vi, framför allt i södra Sverige, framöver inte skall behöva drabbas av de miljöförstörningar som har skett och som tyvärr även kommer att ske. Det svar som statsrådet givit tycker jag är positivt. Men jag saknar mera konkreta åtgärder. Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet. Om det skulle komma en begäran från riksdagen eller från någon annan instans om att Sverige skall sända pengar, kunnande eller expertis till Polen, som i dag tyvärr är skuld till en del av miljöförstöringen i södra Sverige, vad skulle statsrådet svara på en sådan begäran?
Herr talman! Detta är inte min första kontakt med min polske motpart. Jag har både besökt Polen och haft hans företrädare här. Vi har då mycket intensivt diskuterat både tekniköverföring och annan kunskapsöverföring, liksom finansieringen av de investeringar som är nödvändiga. Jag har på begäran av polske miljöministern sett till att flera delegationer rest i båda riktningar, i syfte att underlätta tekniköverföring av detta slag. Sedan hanterar regeringen tidigare önskemål från riksdagen om bildande av en europeisk luftvårdsfond. Jag vill säga till Sten Andersson i Malmö att vi har tagit upp den frågan i många sammanhang, senast när luftvårdskonventionens styrelse möttes i Sofia för ett par veckor sedan, och de två senaste dagarna i Helsingör där jag hade överläggningar med mina nordiska kolleger. I Europa för övrigt och i EEC-länderna finns ett stort motstånd som det gäller att övervinna för att hitta goda lösningar på dessa frågor. Men jag har inte givit upp hoppet. Slutligen kommer det internationella miljötekniska institut som nu håller på att bygga upp sin verksamhet att spela en viktig roll i detta sammanhang.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för hennes långa och detaljrika utläggning. Men trots allt är det viktigaste den miljö vi har här i Sverige i dag. Vi betalar i dag stora pengar för en topprening från 95 9 till 97 96. Det är min uppfattning att man skulle kunna få mycket bättre resultat om man t.ex. hade hjälpt länder som Polen, Östtyskland och Tjeckoslovakien. Statsrådet berättade här mycket utförligt om samarbetet — jag förstår att hon ser positivt på detta — men kan statsrådet se något som helst konkret resultat eller bevisa att något verkligen inträffat efter detta utbyte som har skett mellan Sverige och Polen? Det viktigaste är, som sagt, trots allt att vi får en bra miljö här i Sverige. Om vi sedan betalar stora pengar för saker och ting som kanske inte ger så mycket är det inte bra. Det är då bättre att ge mindre pengar men få en större effekt.
Herr talman! Jag kan redovisa ett antal konkreta fall, inte bara på hur svensk utrustning har installerats och används i dag, utan också hur kolleger till mig och myndigheterna i deras länder efter våra diskussioner och de studiebesök som ägt rum har övervunnit motståndet mot att t.ex. ansluta sig till internationella luftvårdskonventioner av olika slag. Det finns sådana konkreta resultat av beslut som fattats och installationer som gjorts, resultat som eljest inte skulle ha kommit till stånd.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten utan jag hoppas att den ambition som statsrådet här har givit uttryck för verkligen kommer att vara konkret även framöver, så att vi i framtiden inte alltid måste känna oss tvingade att betala pengar för rening av Sverige. Vi måste se till att vi får en så god miljö som möjligt. De metoder vi behöver använda kan vara okonventionella, men det viktigaste måste trots allt vara resultatet.

Herr talman! Ingegerd Elm har frågat mig hur regeringen kan medge så stora utsläpp att både det företag som svarar för utsläppen och länsstyrelsen blir överraskade över de låga kraven. Jag vill här kort redogöra för ärendet. Länsstyrelsen i Jönköping gav hösten 1987 företaget MIHAB i Huskvarna tillstånd till utsläpp av metaller till Vättern. I beslutet angavs bl.a. villkor — utan tidsbegränsning — för hur stora utsläppen fick vara. Länsstyrelsens beslut överklagades av sakägare. Länsstyrelsen ansåg inte att deras gamla beslut borde skärpas, utan gälla oförändrat. Företaget meddelade så sent som i slutet av juni 1988 att de avsåg att komplettera sin reningsutrustning för att med större säkerhet kunna klara länsstyrelsens villkorsvärden. Företaget motsatte sig dock en skärpning av länsstyrelsens utsläppsvillkor. Företagets skrivelse insändes till regeringen via länsstyrelsen. Regeringen beslutade i ärendet den 13 oktober i år. Regeringen slog fast att utsläppen snarast bör begränsas så långt som möjligt och till väsentligt lägre nivåer än de länsstyrelsen godkänt. De utsläppsvärden länsstyrelsen godkänt får enligt regeringsbeslutet inte gälla längre än till utgången av år 1989. Företaget skall i juni 1989 redovisa hur utsläppen skall kunna minskas väsentligt. Regeringen har alltså — trots att såväl företaget som länsstyrelsen motsatt sig detta — skärpt länsstyrelsens beslut i enlighet med ett förslag från naturvårdsverket. Är tidningsuppgifterna riktiga att företaget redan klarar att begränsa sina utsläpp mera än vad regeringen krävt under prövotiden, och att en Prot. 1988/89:26 tjänsteman vid länsstyrelsen känt till detta, anser jag det märkligt att 17 november 1988 regeringen inte informerats. Ett företag är skyldigt att lämna ett fullständigt. 742 och korrekt beslutsunderlag i ett miljöskyddsärende. En myndighet är likaså skyldig att rapportera viktiga underlagsuppgifter till beslutsfattaren. Tyvärr har jag fått flera exempel på att företag radikalt ändrat sina uppgifter om vad som är möjligt när väl regeringen lagt fast skärpta miljökrav, mot företagets bestämda avstyrkan, hotelser om nedläggning etc. Detta har lett till att vi för närvarande inom miljöoch energidepartementet noga går igenom och överväger vilka åtgärder som kan vidtas för att dels åstadkomma skärpningar av vissa tidigare fattade beslut och dels se till att fler sådana här fall inte inträffar. Ytterst handlar detta ju om en förtroendefråga mellan företag och myndigheter. Avslutningsvis vill jag påpeka att genom skärpningarna i lagstiftningen till följd av den miljöpolitiska propositionen, kommer det från den 1 juli 1989 att bli avsevärt lättare att skärpa villkor och t.o.m. återkalla tillstånd i sådana fall jag här talar om.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för detta mycket informerande och klarläggande svar. Bakgrunden till min fråga är den redovisning av regeringens beslut som vi har fått av våra lokala nyhetsförmedlare hemma i Småland. Av den redovisningen har inte framgått att regeringsbeslutet innebär en skärpning av länsstyrelsens beslut och att man därmed uppfyller naturvårdsverkets krav. Det har inte heller framgått att såväl företaget MIHAB som länsstyrelsen i Jönköpings län strax innan regeringen fattade beslut i frågan motsatte sig denna skärpning. Vad som däremot har framkommit av informationen i vårt län är att MIHAB redan i februari 1988 installerade en reningsanläggning, vilket innebär — och redan då innebar — att utsläppen väsentligt understiger de gränskrav som nu har uppställts i beslutet. Det finns även, som jag angett i min fråga, tidningsuppgifter om att såväl företagare som länsstyrelse är mycket förvånade över att regeringen har fattat ett så lamt beslut. Jag är därför tacksam över att jag har fått denna klara redovisning, som jag tycker är mycket värdefull. Jag hoppas att våra nyhetsförmedlare hemma i länet ser till att detta också delges invånarna. Företaget har ju under en tid rosats av miljögrupper i Jönköping och andra grupper för att man har varit så förutseende när det gällt miljövården. Jag hoppas att detta klargörande nu också kan få ett genomslag i massmedierna.
Herr talman! Jag är tacksam för att Ingegerd Elm ställde frågan, eftersom det gav mig tillfälle att klargöra vad som gäller. När vi tog del av lokalpressens nyhetsförmedling blev vi mycket illa berörda, främst av det skälet att det av denna framgick att både företaget och en tjänsteman på länsstyrelsen helt enkelt kommit med oriktiga uppgifter när ärendet så sent som i somras var på remiss hos länsstyrelsen och företaget. De har en oavvislig skyldighet att lämna ut alla uppgifter. 43 På sätt och vis blev jag ännu mer illa berörd av att företagets direktör säger —- vilket är en lögn — att om man blivit tillfrågad av regeringen så kunde man ha givit upplysningar. Det var just tillfrågad som företaget blev, och då lämnade man inte de uppgifter som man skulle ha lämnat. Likaså säger en tjänsteman på länsstyrelsen att regeringen borde ha uppsatt lägre gränsvärden, eftersom detta var möjligt. Denna tjänsteman skulle ha informerat regeringen om detta, men det gjorde han icke. Jag kan också meddela kammaren att jag har haft ett samtal med landshövdingen, som för mig har berättat att han för länsstyrelsens styrelse personligen och med stort allvar har understrukit det felaktiga i förfarandet och att sådant inte får upprepas i fortsättningen. Jag tycker att det är bra gjort av Gösta Gunnarsson att ta tag i detta. Men i förlängningen av detta ärende och några andra ärenden ligger att förtroendet för företagens sätt att uppträda är rubbat och att detta kommer att påverka regeringens arbete med en översyn och skärpning av miljölagstiftningen.
Herr talman! Taletiden är ju kort när man skall göra ett andra inlägg, men jag vill också ha sagt att man blir ytterst förvånad när man ser att företaget nästan ett halvår efter det att man installerat reningsanläggningen säger till regeringen att det inte finns någon möjlighet att uppfylla dessa krav. Jag tycker att det är helt otillständigt. Det är därför jag har velat få ett klargörande av vad som egentligen pågår. Det var en närmast förlöjligande beskrivning av regeringsbeslutet som fick mig att reagera. Jag tycker att det är bra att vi har fått möjlighet att här i kammaren belysa frågan. Jag hoppas också att, som någon sade, det blir mer av raka rör också myndigheter emellan.

Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om jag är beredd att stoppa möjligheten att anskaffa personliga fordonsskyltar. Möjligheten för trafiksäkerhetsverket att sälja personliga fordonsskyltar infördes den 1 oktober i år genom en särskild förordning om personliga fordonsskyltar. Förordningen ansluter sig till de riktlinjer om personliga fordonsskyltar som jag angav i årets budgetproposition och som riksdagen ställt sig bakom. Försäljningen har ännu inte kommit i gång. Det har sagts från några håll att de personliga fordonsskyltarna medför risk för missbruk som kan försvåra bekämpningen av fordonsstölder. Med anledning av dessa farhågor hölls i början av oktober ett möte mellan representanter för kommunikationsdepartementet, rikspolisstyrelsen, trafiksäkerhetsverket, Svenska stöldskyddsföreningen och försäkringsbranschen. Därvid kom det fram att eventuella risker för missbruk kan minimeras genom olika relativt enkla metoder. Trafiksäkerhetsverket undersöker nu, i samråd med andra berörda Prot. 1988/89:26 myndigheter och organisationer, vilken metod som är bäst för ändamålet. 17 november 1988 Någon försäljning sker inte förrän verket har funnit att den frågan har lösts. Ze Mitt svar på Bengt Harding Olsons fråga är därför att jag inte ser någon anledning till åtgärder från min sida för att stoppa möjligheten att anskaffa personliga fordonsskyltar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet så mycket för svaret. Ett öppet och fritt samhälle kännetecknas av mångfald och alternativ och ett generöst utrymme för individuella variationer i stort som i smått. Den nu måhända något mindre men ändock aktuella frågan gäller fordonsskyltar, närmare bestämt byte av officiella och kanske opersonliga skyltar till personliga och mer individuella skyltar. Sådana byten bör självfallet inte förbjudas. Men det är naturligtvis viktigt att vårt effektiva fordonsregistreringssystem inte får raseras i samband med detta. Risken för missbruk av det här slaget är uppenbar. Detta är en oacceptabel följdverkan — det tycker jag, det tycker stöldskyddsföreningen och rikspolisstyrelsen. Min slutsats blir då att det behövs vissa förebyggande åtgärder. Jag har nu fått ett, som jag uppfattar det, positivt svar. Det är bra att man överväger åtgärder — det går säkert med enkla åtgärder. En enkel och effektiv metod skulle vara att man samtidigt som man får personliga skyltar återlämnar de officiella. Det skall då ske omedelbart. En annan åtgärd som är viktig är att låta datorisera CBR, dvs. centrala bilregistret; därigenom kan man omedelbart få besked om vem som innehar resp. personlig skylt. Jag utgår från att statsrådet verkligen kontrollerar att trafiksäkerhetsverket genomför effektiva åtgärder. Låt mig avslutningsvis säga att resultatet av sådana här åtgärder blir en bättre avvägning mellan personlig frihet och statlig kontroll. Målet är naturligtvis, det utgår jag från att vi är överens om, att värna om bilentusiaster utan att därför underlätta för biltjuvarna.

Herr talman! Maggi Mikaelsson har frågat mig om jag tänker vidta åtgärder ”för att trygga en fortsatt sligtransport på järnväg mellan Arvidsjaur och Rönnskär och i så fall vilka”. Riksdagens beslut tidigare i år om järnvägspolitiken innebär bl.a. att SJ ges möjligheter att utveckla godstrafiken som alternativ till främst landsvägstransporter. En positiv utveckling av godstrafiken på järnväg förutsättser att SJ kan vara effektivt. Enligt de uppgifter jag har fått genomför man vid Rönnskärsverken vissa produktionstekniska förändringar i syfte att minska miljöstörningarna från 45 produktionen. Dessa förändringar leder till väsentligt ändrade förutsättningar för transporter av slig från Laisvallsgruvan. För SJ:s del innebär detta att man inte längre kommer att konkurrera om dessa transporter på affärsmässiga grunder. Mot denna bakgrund finner jag inte anledning att vidta några åtgärder med anledning av Maggi Mikaelssons fråga.

Herr talman! Jag får lov att tacka för svaret, även om det inte precis gjorde mig glad. Det som håller på att hända inom godstransportområdet i Norrland är mycket allvarligt. Bit för bit överförs transporterna från järnväg till landsväg. I vems intresse sker det, och vem är det som styr utvecklingen? Jag finner att jag måste ta mig friheten att påminna kommunikationsministern om de mål för trafikpolitiken som regeringen ställde upp så sent som för några månader sedan. För det första sägs det i de av regeringen fastställda målen för trafikpolitiken: ”Transportsystemet skall utformas så att det bidrar till ett effektivt resursutnyttjande i samhället som helhet.” På vilket sätt kan det kallas ett effektivt utnyttjande av resurser att låta tågen stå och i stället öka landsvägstrafiken? För det andra sägs det i regeringens mål: ”Transportsystemet skall utformas så att det motsvarar högt ställda krav på säkerhet i trafiken.” Hur kan det vara säkrare att låta 60-70 tons lastbilar dundra rakt igenom både en stor stad och flera samhällen längs den här sträckan än att utnyttja järnvägen? En enda trafikolycka med personskador kan, förutom det personliga lidandet, kosta samhället mångdubbelt mer än vad det skulle kosta att se till att även SJ klarar att lasta och lossa den fuktigare sligen. För det tredje sägs det i regeringens mål: ”Transportsystemet skall utformas, så att en god miljö och hushållning med naturresurser främjas.” Kommunikationsministern, förklara detta för mig. Blir det en bättre miljö med fler tunga lastbilar på landsvägen? Är det en god hushållning med resurser att inte utnyttja den järnväg som finns? Är det en god hushållning med resurser att låta dessa tunga långtradare köra på vägarna och öka vägslitaget, så att en vanlig människa inte kan färdas längs vägarna? Svara på dessa frågor, kommunikationsministern.
Herr talman! Jag vill först säga att det är felaktigt att framställa det som att mängden godstransporter i Norrland allvarligt minskar och att godstransporter överförs till landsväg rent generellt. Ett av banverkets största investeringsprojekt är nämligen norra stambanan, där man under en period framöver kommer att investera i storleksordningen 1 miljard kronor för att förbättra de verkligt omfattande och tunga godstransporterna från Norrland ner mot södra Sverige. Bilden blir alldeles felaktig om man rycker en viss transport ur sammanhanget och säger att gods på grund av att denna transport överförs från järnväg till landsväg inte transporteras på järnväg från Norrland. Men det sker ju, och det kommer att ske även i fortsättningen, förhoppningsvis i Prot. 1988/89:26 ökande mängder. 17 november 1988 Såvitt jag kan förstå har denna fråga emellertid en alldeles speciell ZH. bakgrund, nämligen att man av miljöskäl lägger om produktionen på Rönnskärsverken. Därmed ökar fukthalten i sligen, vilket leder till att den inte längre kan samlas ihop på en station på grund av klimatet där uppe i norr, och man får vänta med en vidare transport. SJ kan väl rimligen inte skyllas för att den typen av förändringar görs. Dessa förändringar har alltså andra orsaker. Då har SJ fått konstatera att SJ inte längre kan konkurrera om dessa transporter. I och för sig vore det väl bra om även dessa transporter kunde ske med järnväg, men klimatet råder varken SJ, kommunikationsministern eller SMHI över, även om de råkar tillhöra kommunikationsdepartementets verksamhetsområde.
Herr talman! Jag tycker att det är konstigt att SJ i dessa tider, och i ett land som är ett av världens mest utvecklade, inte skall klara av det som går att klara av med hjälp av en långtradare, nämligen att lasta och lossa litet fuktigare slig. Det är märkligt. Det handlar här om att man inte vill göra dessa investeringar. Under en längre tid har SJ dessutom av strikt företagsekonomiska skäl släppt ifrån sig flera av de tunga transporterna. Om malmtransporterna utefter denna järnvägssträcka försvinner kommer även timmertransporter och andra transporter att hotas, eftersom det enligt trafikpolitiken sägs att transporterna skall vara självbärande. När de stora inkomstkällorna försvinner måste ju de andra bära kostnaderna för de övriga frakterna. Det innebär att de transporter som inte är självbärande kommer att försvinna. Man har inte råd att utnyttja SJ för dessa transporter. Detta leder också till att ett antal arbetstillfällen hotas, vilket innebär stora regionalekonomiska effekter.
Herr talman! Vi kan naturligtvis diskutera detta länge. På godstransportområdet handlar det för SJ:s del om att ta hand om de stora mängderna gods, inte att med lok och järnvägsvagnar transportera de mycket små godsströmmar som finns på sina håll. Det kommer alltid att vara förlustbringande för SJ att försöka konkurrera om den typen av transporter. Det skulle också innebära att SJ då skulle subventionera vissa företag genom att göra förluster på deras transporter. Jag kommer i alla fall aldrig att förorda att SJ skall arbeta på det sättet. Däremot skall SJ naturligtvis finnas där de stora transportströmmarna går, och där skall SJ vara så effektivt och konkurrenskraftigt att järnvägstransporter blir ett bra alternativ till landsvägstransporter.
Herr talman! Jag anser fortfarande att kommunikationsministerns sätt att resonera stämmer mycket dåligt överens med de mål som regeringen har satt upp för trafikpolitiken. SJ kommer nämligen aldrig att på företagsekonomiska grunder kunna konkurrera om transporter på de sträckor som jag har talat 47 om här i dag. De sträckor som har de stora godsströmmarna finns i södra Sverige. Även om mycket pengar har satsats på att rusta upp stambanan och övriga banor i Norrland är detta ett konkret exempel på vad som håller på att hända. Det är inte alls länge sedan man upphörde med transporten av slig från Boliden till Rönnskär. Dagligen kör 30 långtradare fram och tillbaka mellan Boliden och Rönnskär, trots att järnvägen går parallellt med landsvägen. Även när denna transport överfördes från järnväg till landsväg hade man samma skäl, nämligen att SJ inte hade råd att konkurrera. Det är en dålig trafikpolitik.

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta mot televerket på grund av verkets beslut att ta ut avgift för nummerupplysning. Barbro Sandbergs fråga har överlämnats till mig. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Regeringen beslutar bara om kvartalsavgifter för telefonabonnemang i bostäder och samtalsmarkeringsavgiften. Beslut om alla andra avgifter fattas av televerket. Televerket har beslutat ta ut en avgift för nummerupplysning från den 1 april 1989. Avgift för namnupplysning tas ut redan i dag. Enligt televerket är de årliga kostnaderna för nummerupplysningen i storleksordningen 300 milj.kr. Kostnaderna har stigit med ca 15 96 per år. Bara en liten del av anropen till nummerupplysningen kommer från handikappade. Inriktningen av telepolitiken innebär att staten skall se till att grundläggande telekommunikationer erbjuds med god tillgänglighet och service och att sociala hänsyn tas. Enligt min mening bör televerket därför kompensera synskadade och andra handikappade i samband med införandet av avgiften.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag ställde frågan mot bakgrund av att televerket vill höja taxorna för nummerförfrågningar, så att det skall kosta 6-7 kr. per upplysning. Nummerförfrågningarna ökar ständigt i antal. Jag kan förstå att televerket vill vidta åtgärder på grund av kostnaderna. Vad beslutar då televerket att göra? Jo, de som verkligen behöver tjänsterna — de som inte kan se eller bläddra i de tunga katalogerna drabbas personligen av den stora avgiftshöj ningen. Det gäller enskilda personer, ofta med låga inkomster. Det gäller Prot. 1988/89:26 handikappade. En del av dessa människor behöver den här hjälpen ofta. 17 november 1988 Televerket vill nu kompensera dessa grupper. Av svaret framgår at I statsrådet uppenbarligen tror att det är möjligt. Man har velat förhandla med handikapporganisationerna. Handikapporganisationerna har dock sagt att det är omöjligt att hitta ett system av det här slaget. Televerket erbjöd t.ex. för någon vecka sedan handikapporganisationerna att få 3,5 milj.kr. till en fond. Pengar skulle sedan därifrån delas ut till behövande. Det är ett häpnadsväckande förslag. Det finns inget register över fumliga gamla som har svårt att läsa den lilla texten, reumatiker eller rörelsehindrade. Det går inte, och får inte gå, att upprätta ett sådant register. Det vore bättre om televerket debiterade dem som verkligen är de stora användarna, och som är det av ren bekvämlighet, nämligen företagen. I regeringens direktiv till utredningen om statens sociala ansvar på teleområdet står det att kommittén skall bedöma vilken hänsyn man kan ta till människor med funktionshinder när taxor bestäms. Jag tycker att det är orimligt att göra en sådan här förändring under pågående utredning. Kan statsrådet acceptera att televerket gör på det här viset, när utredningen skall vara klar under nästa år?

Herr talman! Som jag sade redan i mitt svar så utgår jag ifrån att televerket skall kunna träffa en uppgörelse med de handikappades organisationer, som innebär att man kompenserar för det som kan vara negativt i samband med en sådan här avgiftshöjning. Jag har stor förståelse för det som både Margareta Persson och Barbro Sandberg säger, nämligen att kanske framför allt de synskadade, men även andra handikappade som har svårt att använda telefonkatalogen, har blivit oroade av den här höjningen. Samtidigt måste man konstatera — jag tror att det var Margareta Persson som var inne på det — att nummerupplysningen inte i huvudsak används av dessa grupper, utan av helt andra grupper. Det är istor utsträckning företag. Enligt en undersökning visade det sig vara främst yngre tjänstemän. Jag kan föreställa mig att när de sitter med sina mobiltelefoner tycker de att det är bekvämt att ringa till nummerupplysningeni stället för att bläddra i en katalog. Det må ju så vara att man skall ha den möjligheten, men då skall man också betala vad det kostar. Det skall inte subventioneras för flera hundra miljoner kronor av andra telefonabonnenter, som får ta kostnaderna på sin kvartalsavgift. Det skulle självfallet vara olyckligt om just de handikappade kommer i kläm vid en förändring som jag tror att de flesta ställer upp bakom och tycker är vettig. Det gäller då att finna former för att eliminera den sidan av saken. Jag tror att televerket kan göra det. Det talas om ett system som innebär, att om man har ett intyg på att man inte kan använda den vanliga katalogen, skall man visa upp intyget på landstingets hjälpmedelscentral, ungefär som när man skall ha ett annat handikapphjälpmedel. Televerket skall sedan kunna ta bort det antal markeringar som behövs för att den abonnenten inte skall drabbas på något svårt sätt av detta.
Herr talman! Jag har också en viss förståelse för att televerket är ett affärsdrivande verk och att verksamheten bygger på marknadsmässig grund. Jag tycker emellertid att man ideligen får höra att företagens kostnader är så höga att man från televerkets sida vill sänka dem. Det är dock illa att lasta över dessa kostnader på de handikappade och äldre.
Herr talman!
Jag vill betona att det inte bara är handikappade som inte kan använda telefonkatalogen, utan också många äldre kommer att drabbas. Kommunikationsministern sade att man skulle ge intyg på att människor inte kan använda telefonkatalogen. Jag tror att det kommer att bli ganska svårt att genomdriva detta. Som Margareta Persson sade kan det inte vara handikapporganisationernas uppgift att fördela kompensation för fördyrade levnadskostnader som vissa handikappgrupper får.
Däremot skiljer sig våra åsikter mycket drastiskt åt när det gäller hur man skall genomföra det här praktiskt. Statsrådet utgår ifrån att man kan träffa en uppgörelse med handikappor ganisationerna. Det är en omöjlighet. PRO har också protesterat mycket högljutt mot den här förändringen. Det är fullständigt omöjligt att tänka sig att alla gamla människor som har svårt att lyfta katalogen skall kräva intyg på det. Nu vet vi emellertid att det är företagen, det är framför allt användare av biltelefoner, som har gjort att kostnaderna har stigit. Man måste då rent tekniskt finna ett system som gör att man kan debitera företagen högre avgifter för deras nummerförfrågningar än för de enskildas.
Herr talman! Jag vill bara kortfattat säga till Barbro Sandberg att det inte blir riktigt när man framställer det som en fråga om solidaritet i förhållande till de handikappade. Jag förstår att det är syftet, men i det här fallet fungerar det uppenbarligen inte så. Televerket har undersökt vilka personer som använder nummerupplysningen. Undersökningen har omfattat närmare 2 000 personer och bör vara ganska representativ. Enligt den här undersökningen är det när det gäller allmänheten ungefär varannan abonnent, 48 76, som aldrig eller mycket sällan använder nummerupplysningen. Bland pensionärerna som man talar om är det 83 26 som aldrig eller mycket sällan använder nummerupplysningen, och bland de handikappade är siffran 64 9. Om vi då höjer abonnemangsavgiften innebär det litet förenklat uttryckt att 83 70 av pensionärerna via dessa höjda abonnemangsavgifter får vara med och betala för företag och andra, som är de stora användarna — och man kan verkligen ifrågasätta om det skulle vara något uttryck för solidaritet. Jag hoppas som sagt att man kan hitta bättre former för att kompensera dem som kan drabbas av en sådan här förändring.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det inte i första hand är en solidaritetsfråga. Kommunikationsministern nämnde att det är företagen och de som använder sig av biltelefon som är de stora användarna att nummerupplysningens tjänster. Då vore det i och för sig ganska enkelt att höja taxorna för dem och inte genomföra någon höjning för nummerupplysningen — de kostnaderna kan man ta ut på annat sätt.
Herr talman! Den undersökning som statsrådet hänvisar till är kanske viktig i sammanhanget. Jag har i dag talat med representanter för HCK, och de har i de s.k. förhandlingarna med televerket flera gånger begärt att få se undersökningen och få veta hur den har genomförts. Men man har inte fått se den. Jag undrar därför om den är hemlig.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig på vilket sätt regeringen är beredd att ingripa för att dels förbättra länsvägnätet, dels bättre nyttja befintlig kapacitet hos entreprenörer inom schaktoch åkerinäringen. Den av regeringen förda ekonomiska politiken har bl.a. medfört att sysselsättningsläget i dag är mycket bra. En omfattande byggnadsverksamhet pågår i hela landet. Enligt de uppgifter jag har fått gäller detta även för skogslänen. Jag är emellertid medveten om att schaktoch åkerinäringen är strukturberoende och att t.ex. de tunga entreprenadmaskiner som finns i Västerbotten som regel har sysselsättningsproblem under vinterhalvåret. Såvitt jag har fått veta är dock situationen för denna näring sammantaget bättre i år än tidigare. Som Börje Hörnlund känner till sker vägbyggandet inte i första hand med hänsyn till var det finns ledig maskinkapacitet utan enligt fastställda tioåriga investeringsplaner. I Västerbotten pågår för närvarande cirka tio vägoch brobyggen på det statliga vägnätet i olika delar av länet, till en total kostnad av 370 milj.kr. Riksdagens beslut tidigare i år om den trafikpolitiska propositionen innebär bl.a. en betydande ökning av investeringsmedlen till vägarna. I den plan för byggande av länstrafikanläggningar åren 1989—1997 som nu upprättas av Västerbottens län kommer byggvolymen att öka kraftigt jämfört med gällande länsvägsplan. Enligt min uppfattning innebär detta goda förutsättningar för Västerbottens del både när det gäller bättre vägar och ett ökat nyttjande av maskinparken i länet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Västerbottens län har ett grusvägnät på 400 mil. Under förfallsperioden, som räcker rätt länge, avstängs 280 mil för lastbilstrafik. Avstängningen brukar variera mellan sex och tio veckor. Som kommunikationsministern förstår är detta mycket besvärligt för näringslivet och för dem som bor utefter vägarna. Många av dessa vägar är rena personbilsförstörelsevägar, om man får använda ett så långt ord. För ca 5 milj.kr. per mil skulle man kunna skapa bärighet, och vill man belägga vägarna kostar det ytterligare närmare ett par miljoner. Planer är bra, men läget är faktiskt sådant att det skulle passa mycket bra med en insats utanför planerna. Ett paket på 20 mil grusvägar i vinter skulle vara rätt ur nationalekonomisk synpunkt, rätt som ett led i Landsbygd 90-kampanjen — ingen utveckling utan vägar —, rätt för näringslivsutvecklingen och rätt gentemot åkare och schaktentreprenörer. Det är faktiskt länsarbetsnämndens siffra när jag nämner att 25—30 90 av kapaciteten är ledig vid kusten och 50—60 26 är ledig i inlandet. Jag menar att allt talar för en extrainsats, ett ordentligt paket. Jag hoppas att regeringens talesman i vägfrågor är beredd att begrunda detta och återkomma i den här frågan. Och jag ser väldigt gärna att jag får inbjuda Prot. 1988/89:26 kommunikationsministern till en vägtur i maj månad utefter vissa vägar. 17 november 1988

Herr talman! Lena Boström har frågat mig om jag är beredd att genomföra allmän stopplikt vid alla järnvägsövergångar. Plankorsningar mellan väg och järnväg är ett allvarligt säkerhetsproblem, och de berörda myndigheterna arbetar fortlöpande med att minska olycksriskerna. Som exempel kan jag nämna att banverket genomför ett vägskyddsprogram som bl.a. innebär att antalet plankorsningar minskar och att skyddet ökar i befintliga plankorsningar. För år 1990 planeras åtgärder till en sammanlagd kostnad av drygt 100 milj.kr. Alla olycksrisker kan dock inte byggas bort, och det är därför angeläget att trafikanterna är medvetna om den fara som en korsning mellan väg och järnväg utgör och därmed respekterar de skyddsanordningar som finns. De ansvariga myndigheterna har inte rekommenderat allmän stopplikt vid järnvägsövergångar som en säkerhetshöjande åtgärd. Det finns dock redan i dag möjlighet för de kommunala trafiknämnderna att besluta att stopplikt skall gälla i viss korsning mellan järnväg och väg. Mot denna bakgrund har jag inte för avsikt att föreslå allmän stopplikt vid järnvägsövergångar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om det kanske inte gav speciellt mycket, åtminstone inte den här gången. Jag vill bara peka på det faktum att antalet olyckshändelser i samband med järnvägsdrift vid statens och enskilda järnvägar ökar år från år. Under åren 1985—1987 inträffade 1 116 olyckshändelser vid järnvägarna. Det finns i Sverige i dag närmare 8 000 bevakade och över 13 000 obevakade järnvägsövergångar. Det är givetvis de obevakade järnvägsövergångarna som utgör den största faran i trafiken. Visserligen har det också hänt att tekniken vid de bevakade järnvägsövergångarna inte har fungerat och det har skett olyckor även där, men det är mer sällan. Olyckor som sker vid järnvägsövergångar är ruskiga upplevelser. Har man en gång bevittnat en sådan olycka glömmer man det aldrig. Dessutom handlar det givetvis om en stor tragedi för dem som drabbas. Men även personalen vid SJ tycker att bland det mest otäcka som de utsätts för är när de måste rensa upp efter dessa olyckor. Jag är väl medveten om att trafikanterna själva måste känna ett ansvar när de är ute i trafiken. Men jag tycker ändå att det borde vara ganska enkelt att införa obligatorisk stopplikt vid obevakade järnvägsövergångar. Är inte detta möjligt — vilket jag tycker är märkligt — tycker jag att det behövs litet 53 mer information i den här frågan, bl.a. information till de lokala kommunala trafiknämnderna om att man där kanske kan vidta vissa åtgärder som kan förbättra förhållandena.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen är beredd att ingripa för att säkerställa en konkurrens på lika villkor i fråga om utbyggnaden av kabelnät för TV. Utbyggnaden av kabel-TV-nät sker i konkurrens mellan olika företag. Regeringens inställning är att det skall råda lika villkor för de olika konkurrerande företagen när det gäller tillstånd och ersättning. I den mån kabel-TV-nät anläggs på kommunal mark påverkas naturligtvis konkurrensförhållandena i hög grad av kommunernas ställningstaganden. När televerket eller andra drar ledningar sker detta enligt de allmänna bestämmelser som gäller för ledningsdragning. Normalt träffar televerket avtal med markägaren om markupplåtelsen. Enligt den typ av schablonavtal som senast erbjudits alla kommuner utgår ersättning efter invånarantal. Det är således inte så som Pär Granstedt hävdar att televerket till skillnad från andra har möjlighet att bygga kabel-TV-nät utan tillstånd eller utan att lämna ersättning där det krävs.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag tycker att svaret var glädjande och tillfredsställande, och jag hoppas att det studeras noga inom berörda delar av televerket. Det verkar nämligen som om man inte på alla håll i televerket har gjort samma bedömning av situationen som kommunikationsministern gör. Jag vet i varje fall från min hemkommun att det har uppstått en diskussion mellan kommunen och televerket, och televerket har haft uppfattningen att man i princip skulle kunna dra kabel-TV-ledningar på samma premisser som teleledningar. Man var inte beredd till en uppgörelse på de villkor som kommunen önskade, och man tänkte dra ledningar ändå. Det finns uppenbarligen oklarheter när det gäller vilka rättigheter som televerket har på den här punkten. Det är naturligtvis viktigt att den fria konkurrens som kommunikationsministern talar om i sitt svar upprätthålls, och det är viktigt att kommunernas intressen och önskemål tillgodoses i den här hanteringen. Som sagt: Jag hoppas att svaret har varit klargörande och att det kommer att prägla televerkets relationer till berörda kommuner i framtiden.

Herr talman! Björn Samuelson har, med hänvisning till uppgifter om att SJ skall betala ”miljöavgifter” för banutnyttjandet, frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att små järnvägsbanor, som t.ex. Fryksdalsbanan, inte skall slås ut av denna s.k. miljöavgift. Riksdagens beslut tidigare i år om trafikpolitiken innebär bl.a. att de rörliga avgifterna för banutnyttjandet skall anpassas till järnvägens samhällsekonomiska marginalkostnader. Med hänsyn till järnvägens miljövänlighet kommer miljöavgiften att bli tämligen låg och endast tas ut för dieseldrivna fordon. För att få ett avgiftssystem som harmonierar med regionalpolitiska önskemål kommer vidare avgifterna för spårslitage att sättas ned för mindre bra banor. Mot den här bakgrunden har banverket fått i uppdrag att lämna förslag till banavgifter. Enligt vad jag har fått veta ser banverket i samband därmed över bl.a. järnvägens olycksavgifter. I avvaktan på banverkets redovisning kan jag inte nu närmare kommentera de enskilda avgiftsnivåerna eller vidta några åtgärder. Låt mig dock klargöra att med banavgifterna som SJ skall betala får järnvägen bättre ekonomiska förutsättningar än tidigare när SJ självt bar det ekonomiska ansvaret för bannätet. För länsjärnvägarna ges också bl.a. ökade investeringsmöjligheter, vilket sammantaget ger förutsättningar för utveckling av lokal och regional tågtrafik.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Men min fråga gällde huruvida kommunikationsministern var beredd att ompröva beslutet om avgifter på järnvägen i de fall då dessa kan användas som förevändning för att lägga ner bandelar och där bandelarnas konkurrenssituation gentemot t.ex. busslinjerna kraftigt försämras. Jag anser, herr talman, att detta är statsrådets ansvar, för i riksdagens beslut på grundval av trafikutskottets betänkande 1987/88:19 står att utskottet förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen och vidtar de korrigeringar av avgiftssättningen som kan vara erforderliga. Min fråga kvarstår alltså: Är kommunikationsminister Hulterström beredd att ompröva avgiftssystemets konstruktion och nivåer i de fall då bandelar hotas genom detta system?
Herr talman! Anledningen till att jag svarade som jag gjorde är att det verkar som om Björn Samuelsons fråga bygger på ett missförstånd. Han har i frågan angett att det skulle finnas uppgifter om att järnvägen skulle behöva betala miljöavgifter på i runda tal 3:50 kr. per tågkilometer för korta sträckor och 1:30 kr. per tågkilometer för längre sträckor. Men några miljöavgifter i den storleksordningen har såvitt jag kan förstå aldrig diskuterats. I stället är miljöavgiften 0,002 öre per bruttotonkilometer, som man använder som mått i det sammanhanget. Frågan måste alltså bygga på ett missförstånd. Jag kan naturligtvis inte nu ange vad banverket kommer fram till, utan det är banverkets uppgift att lägga fram förslag. Men det är ingen tvekan om att, som jag sade, kärnan i det hela är att det blir bättre förutsättningar ekonomiskt för järnvägen med det nya systemet än vad det var med det gamla, där SJ på företagsekonomiska grunder skulle klara av att förränta sina investeringar.

Herr talman! Viola Claesson har med anledning av ett föredrag av statssekreteraren i kommunikationsdepartementet frågat mig om idén med folkligt engagemang inom kollektivtrafiken kan gälla fler områden än ”rena och snygga hållplatser”. Riksdagen har beslutat att ansvaret för lokal och regional kollektivtrafik skall vara trafikhuvudmännens. De upphandlar trafiken från privata, kommunala och statliga trafikföretag. Hur väl trafikhuvudmännen än upphandlar och hur bra trafikföretagen än sköter trafiken är det min uppfattning att det måste finnas ett direkt engagemang från vanliga människor, resenärerna, för att trafiken skall bli riktigt bra. Folkligt engagemang kan göra kollektivtrafiken bättre. Jag vill inte begränsa det engagemanget. Jag vill om möjligt uppmuntra det.

Herr talman! Det är min uppfattning att statsrådet spelar något aningslös i den här debatten. Anledningen till min fråga är naturligtvis att jag befarar att signalerna från Gunnel Färm har att göra med vad som nyligen sagts från näringslivets håll, nämligen att man skulle kunna slippa vissa samhälleliga kostnader för bl.a. kollektivtrafiken genom att öka engagemanget, som det tjusigt heter. Därför måste jag försöka vädja till statsrådet att han skall svara på den konkreta frågan: Är det så att Sven Hulterström anser att människor skall börja städa busshållplatserna för att spara pengar åt bl.a. trafikhuvudmännen på de olika orterna i landet? Det vill jag veta. En privatisering av transportväsendet pågår inom hela västvärlden. Jag kommer från en träff där SJ-chefen Stig Larsson skulle informera trafikutskottet. Jag måste säga att det känns litet märkligt att ha fått sig till del bara litet litet grand av det som massmedierna flera timmar tidigare hade fått reda på. Det handlar om ett aviserat samarbete med ASEA-Brown Boveri på SJ-sidan. Med tanke på att man släpper in de privata kapitalistiska bolagen, låter dem vara med om att så småningom investera i vägar och broar — vi vet vad Scan Link handlar om - vill jag naturligtvis veta hur det förhåller sig och få ett svar av Sven Hulterström på frågan: Behöver samhället spara pengar på det sätt som Gunnel Färm talar om, dvs. genom att städa busshållplatser? Finns det något mer som Sven Hulterström skulle vilja uppmana vanligt folk Prot. 1988/89:26 att göra för att spara pengar? 17 november 1988
Herr talman! Jag vet inte om vi skall diskutera Gunnel Färms anföranden, men jag känner mig ganska övertygad om att det hon har syftat på är att det skulle vara lika vällovligt att genom ett ideellt engagemang av något slag förbättra trivseln och ordningen inom kollektivtrafiksystemets område som på andra områden.

Jag utgår ifrån att det är den typen av uppgörelser som Gunnel Färm haft i tankarna, och jag kan inte se något fel i det. Jag tror att det vore bra om vi på tunnelbanor, i spårvagnar och bussar fick en bättre ordning genom en ökad känsla för detta hos resenärerna själva.
Herr talman! Anledningen till min fråga är naturligtvis att jag undrar om det finns ett samband mellan vissa signaler från näringslivet i dessa frågor och resonemang som kanske har pågått inom kommunikationsdepartementet för att spara pengar åt den offentliga sektorn. Jag tolkar Sven Hulterströms svar så att det absolut inte har funnits några sådana resonemang och att det inte kan handla om några större summor. Om sådana här resonemang skulle ha förekommit, herr talman, är det mycket märkligt att det på samma gång finns planer på att lägga ned stora delar av den allra viktigaste kollektivtrafiken i Sverige, den miljövänligaste kollektivtrafiken, dvs. t.o.m. en rad banor inom stomjärnvägsnätet. Kan man lita på att det inte finns några planer på att överföra kostnader också på privata organisationer, så är det bra. Jag återkommer om det skulle vara så.

Herr talman! Mot bakgrund av vissa planerade förändringar av postservicen i Värmland har Isa Halvarsson frågat mig om jag vill medverka till att posten bättre agerar i enlighet med kampanjen ”Hela Sverige ska leva”. Posten har ett regionalpolitiskt ansvar för att upprätthålla en god postservice ”över hela Sverige”. Det är en grundläggande uppgift för postverket. Detta hindrar inte att utformningen av postservicen kan behöva förändras från tid till annan. På mindre orter har posten under de senaste årtiondena ersatt dåligt utnyttjade små postkontor med lantbrevbäring. Den ger samma service som postkontoren och är en mycket uppskattad serviceform.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är bra att statsrådet slår fast att posten har regionalpolitiskt ansvar för att upprätthålla god postservice över hela Sverige. Postens bilar kör ju också omkring med breda banderoller, där det står: ”Hela Sverige ska leva”. Det är bra, men då gäller det att ge förutsättningar för det. Det gör man inte genom att lägga ned postkontor. Mot dessa nedläggningar protesterar bygdens folk på det bestämdaste. Man behöver nämligen posten inte bara som ett statligt servicecentrum utan också som en naturlig träffpunkt. Ett postkontor har en kolossalt stor symbolisk betydelse. Finns det ett postkontor, finns det också hopp för bygden. Och tvärtom: Om postkontoret läggs ned, får det en psykologiskt dålig effekt. I landsbygdskampanjen förs det nu fram pyttesmå projekt till vilka man vill ha stora belopp för att kunna genomföra dem. Varför då ta bort serviceställen som redan finns? Jag tycker att det är alldeles på tok. Den ena handen vet inte vad den andra gör. En helhetssyn måste till för glesbygdspolitik och regionalpolitik, om hela Sverige skall leva.

Herr talman! Kent Lundgren har frågat miljöoch energiministern om regeringen avser att vidta några åtgärder när det gäller den motorväg som byggs mellan Stora Höga och Ljungskile i Bohuslän. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Arbetsplanen för byggande av motorvägen prövades av regeringen den 3 september 1987. I detta ingick även en prövning av vägens konsekvenser för miljön. Regeringen, som delade länsstyrelsens och vägverkets bedömningar, fastställde planen. Det är inte aktuellt med någon åtgärd från regeringens sida med anledning av pågående vägutbyggnad.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Tyvärr blev jag inte tillfredsställd, vilket väl inte heller vare sig kommunikationsministern eller jag hade räknat med. Sedan beslutet om motorvägen i Bohuslän fattades har mycken ny kunskap kommit i dagen, eller rättare sagt har det under 1988 kommit fram många obehagliga överraskningar som ett resultat av den brist på kunskap eller möjligen negligering av känd kunskap som rått under lång tid. Det är av denna anledning som jag efterlyser insatser från regeringens sida i form av stimulansåtgärder för omställning eller utbyte av icke katalysrenade bilmoto Prot. 1988/89:26 rer, ökade resurser till trafikövervakning, sänkt bashastighet etc. Det räcker 17 november 1988 inte att länsstyrelserna har möjlighet till lokal hastighetssänkning, eftersom Om motorvägsbygget i de berörda enheterna har bilindustrin som en av sina största arbetsgivare. Ke 850y88 i ä é Bohuslän mellan Stora Därmed sitter man i saxen. j » , Höga och Ljungskile Dessutom bygger våra svenska bilindustrier alldeles för bra bilar, vilket jag vet mycket väl, eftersom jag i vanliga fall arbetar vid en av dessa industrier. Den gamla bilparken håller för länge och kommer därigenom att förstöra miljön under många år framåt, om inte regeringen gör något åt saken. Det är nödvändigt med radikala åtgärder, om regeringen framhärdar i att underlätta för en alltmer ökande biltrafik genom att bygga motorvägar i stället för att förbättra de befintliga vägarna och komplettera dem med utbyggnad av järnvägen. Därför frågar jag än en gång: Vilka konkreta åtgärder planerar regeringen när det gäller att minska de katastrofala övergödningseffekterna från biltrafiken på västkusten?
Herr talman! Såvitt jag kan förstå får vi tillfälle att i en särskild trafikpolitisk debatt i nästa vecka diskutera en del av de frågor som Kent Lundgren tog upp allmänt då det gäller bilismen och miljön. Vi kan vara överens om att det finns effekter av bilismen som det verkligen tål att vidta åtgärder emot. En del sådana åtgärder har också vidtagits. Jag skall inte gå in på de frågorna nu — vi får som sagt anledning att ventilera dem i den trafikoch miljöpolitiska debatt som skall äga rum här. Det speciella vägobjekt som tagits upp i frågan har diskuterats vid åtskilliga tillfällen. Det är ju inte så att regeringen bestämmer eller skall bestämma allting i det här landet, utan detta projekt har behandlats i de berörda kommunerna och, som jag sade i svaret, i länsstyrelsen. Ärendet har förvisso även behandlats i regeringen på grund av att beslutet överklagades. Men det grundläggande beslutet har fattats på ort och ställe. Där har man kommit fram till att det är önskvärt att detta projekt genomförs. De är inte ensamma om det i Bohuslän. Önskemål om motorvägsprojekt finns i Halland, i Älvsborgs län, i Östergötlands län osv. Ute i landet är människor inte alls negativa till byggande av den här typen av vägar.
Herr talman! Jag ser fram emot den debatt som vi skall föra om en tid. I grannhuset har vi i dag haft en ganska stor debatt om havsmiljön. Det är litet tråkigt att uppleva att oavsett vilka argument som kommer och vilka händelser som inträffar blir effekten densamma som att tömma vatten på den berömda gåsen, eller kanske vi skall säga ejdern. Det är väl tur att vi kan säga det ännu, för det finns snart inga ejdrar kvar på västkusten.

Herr talman! Jan Jennehag har frågat mig vilka åtgärder regeringen planerar för att säkra en fortsatt verksamhet vid Telis anläggning i Sundsvall. Eva Björne har frågat arbetsmarknadsministern om regeringen är beredd att medverka till att undersöka förutsättningarna för alternativ produktion i Sundsvall. Martin Olsson har frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder regeringen har vidtagit för att förhindra en nedläggning helt eller delviq av Telis fabrik i Sundsvall. Martin Olsson har också frågat hur regeringen kommer att kompensera Sundsvallsområdet med lämpliga arbetstillfällen om en nedläggning sker. Roy Ottosson har frågat arbetsmarknadsministern om regeringen är beredd att ge Teli-fabriken i Sundsvall erforderligt regionalpolitiskt stöd för att inom t.ex. en treårsperiod åter bli lönsam. Roy Ottosson har vidare frågat miljöoch energiministern om regeringen är beredd att stödja en rekonstruktion av Teli-fabriken i Sundsvall. Frågorna har överlämnats till mig. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Låt mig först allmänt kommentera frågan om förhållandet mellan riksdagen, regeringen, affärsverken och deras bolag. Riksdagen har med anledning av propositionen om ledningen av den statliga förvaltningen lagt fast riktlinjer för fördelningen av ansvar och uppgifter beträffande verksamhet som bedrivs av bolag inom affärsverkskoncernerna. Enligt dessa riktlinjer är det affärsverkens styrelser som, inom de ramar som anges av statsmakterna, har att ansvara för att statens intressen som ägare tas till vara i koncernens företag. Teli AB är ett bolag inom Teleinvest-gruppen och ingår i televerkskoncernen. Viktigare beslut om t.ex. inskränkningar i verksamheten skall fattas av bolaget och behandlas i såväl Teleinvests som televerkets styrelse. Så länge besluten ligger inom de ramar som riksdag och regering har angett för Telis roll i televerkskoncernen anser jag att denna beslutsordning skall följas. Endast beslut som går utöver dessa ramar bör prövas av statsmakterna. Jag utgår givetvis från att behandlingen inom televerkskoncernen av Telis ekonomiska situation och produktionsförutsättningar sker ingående och under hänsynstagande till olika berörda intressen. Inte minst är det angeläget med samverkan mellan företagsledningen och de fackliga organisationerna. Jag vet också att televerket avser att vidta åtgärder för att så långt möjligt mildra effekterna av inskränkningar i verksamheten både för de anställda som direkt berörs och för Sundsvallsområdet.

Herr talman! Jag måste säga tack för svaret, även om det i svaret inte fanns någonting till tröst för de människor som nu undrar vad som skall hända. De har i dag sagt att de känner att de tydligen inte är värda någonting. Vet inte regeringen att det finns realistiska förslag som kan rädda jobben i Sundsvall? En samordning mellan fabriken i Timrå och tillverkningen av kretskort är ett enda sådant konstruktivt förslag. Det finns fler. Det som händer på Teli i Sundsvall är en nationell skandal, som mest beror på underdånighet mot utländska krafter. Dessa krafter krävde att statliga monopol skulle brytas på teleområdet. Påhejade av högern ställde ni upp. Dessa krafter krävde mer, då bolagiserades Teli och fick ta över förlustbolag. Vpk var det enda parti i riksdagen som stod på de anställdas sida. Vi har verkligen varnat för den utveckling som nu framträder i all sin cynism. EG-kommissionen i Bryssel spelar en av huvudrollerna. Bakom kommissionen finns bl.a. mäktiga amerikanska privatbolag som kräver avregleringar på teleområdet. Det är alltså helt följdriktigt att just en amerikansk konsultrapport anser att Teli har för många anställda. Tony Hagström har spelat rollen av stor affärsman. Som sådan drar han sitt strå till EG-stacken genom att arbeta för en nedläggning av hela Teli. Anser verkligen Sven Hulterström att statliga verk och företag skall ta ett socialt och regionalpolitiskt ansvar över huvud taget? Det pågår en utredning. Snälla statsrådet, hänvisa inte till den! Det som sker med alla de 740 anställda i Sundsvall handlar om att de vill ha besked nu. Finns det över huvud taget ett uns av ansvar kvar hos de statliga verken och myndigheterna? Anser Sven Hulterström att ett sådant ansvar behöver finnas?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag håller med Viola Claesson om att det är ledsamt för de anställda i Sundsvall att få ett sådant svar som han lämnade. Det visar dessutom att man inom regeringen tycker litet olika, eftersom det finns regeringsledamöter som har gått ut och kraftigt kritiserat Ericssons förehavanden i Blekinge. Staten äger Teli och har ansvaret för verksamheten. Nu klarar inte Teli att självt ta det totala personalpolitiska och regionalpolitiska ansvaret. Företaget säger sig kunna ta ansvar för 250 personer genom omlokaliseringar som är möjliga på grund av att det råder överhettning på vissa håll, kan man säga. Om vi studerar statliga förehavanden kan vi börja med Blekinge som haft statliga varv. Detta har staten tagit hänsyn till då arbetsmarknadsläget blivit besvärligt där. Vi har statliga stålföretag uppe i Norrbotten och Norrbottenspaket. Vi har statliga stålföretag i Bergslagen och Bergslagspaket. Vi har statliga varv i Malmö. Då framlades ett miljardpaket som överhettade hela området när Kockums hade bekymmer. Vi har de statliga varven i Uddevalla OSV. Jag kan räkna upp väldigt många exempel på att staten har visat att det är nödvändigt att ha ansvar för arbetsmarknadssituationen. Västernorrlands län har minsann inte på något vis fått en särskild generös behandling tidigare. Jag undrar: Varför kan inte samma ansvar gälla nu då Teli i alla fall har 740 anställda som är i farozonen? Det gäller också utbildningspaket och sådana saker. Det är ju oerhört viktigt att vi tar ett samlat grepp och hjälper till i det uppkomna läget.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Visserligen hade Roy Ottosson ställt frågorna till miljöministern resp. arbetsmarknadsministern. Detta handlar nämligen om både regionalpolitik och miljöpolitik. Hela Sverige skall leva, heter kampanjen. Vi skall ha en stark ekonomi. Det innebär att vi också skall vara starka uppe i Norrland. Det som Teli nu gör är ett svek. Människorna är inte bara besvikna. De känner ett svek. Detta är ett svek mot oss norrlänningar, och det är ett svek mot kvinnorna, eftersom detta är en typisk kvinnoarbetsplats. Det är svårt för kvinnorna där uppe att få andra arbetstillfällen. Visserligen talar Teli om 250 nya arbetstillfällen, men de räcker inte. Vi behöver ytterligare arbetstillfällen i Sundsvall. Nu vet vi att vi kommer att satsa på en annan industri. Miljöministern har nämligen lovat att vi skall se över miljövårdssatsningarna, och Sundsvall skall bli ett speciellt miljövårdsområde där extraordinära insatser skall göras för miljön. Detta sade miljöministern den 16 september i Sundsvall. Det innebär väl att vi kommer att gå ifrån den processindustri som är mycket miljöstörande, som är mycket rationaliserande och som därmed rationaliserar bort människan. Vi behöver alltså nya arbetsplatser —- inte att man försöker ersätta arbeten med en spottstyver. Vad är det man gör nu? Jo, man sviker också den kompetens och utvecklingspotential som finns där. Det har presenterats ett förslag till rekonstruktion, och det borde alla stödja. Man vill slippa toppstyrningen, men här blir det en centralisering till Nynäshamn. Nynäshamn skall ha Teli och NEX-kombinatet. För övrigt kan jag tala om att det inte går att kombinera verksamheten vid NEX-kombinatet med Telis verksamhet. Det kommer att störa produktionen därför att kombinatsområdet är för smutsigt. Här förstörs ett inflytande, ett självstyre där man skulle kunna nå större effektivitet, där det finns ett fungerande nätverk, där det går att få fram snabba leveranser, där industrin är anpassbar, där transportsträckorna är korta och där det går att använda sig av legoarbeten. Vi förstör alltså ett utvecklingsbart projekt genom att flytta Telis verksamhet från Sundsvall. Svik inte oss norrlänningar! Vi vill inte att kvinnor skall behöva uppvakta regeringen och säga: Vi håller på att förblöda i Norrland.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Teli lägger ner sin fabrik i Sundsvall. Hur kommer ni, herr kommunikationsminister och regeringen, att ta ert ägaransvar i denna fråga? Vid Teli i Sundsvall finns personal med stort yrkeskunnande, en toppmodern utrustning och en arbetsledning som faktiskt lyckats finna seriösa produktalternativ. När Ericsson meddelade att det skulle lägga ner sin telefontillverkning i Karlskrona uttalade sig arbetsmarknadsministern i massmedia och sade att Ericsson skall ta sitt ansvar och bidra till nya arbetstillfällen. Arbetsmarknadsministern stod nyss här i talarstolen och svarade på en fråga om Ericssons nedläggning. Hon sade att det inte räcker med att erbjuda de anställda arbeten inom koncernen, utan man måste ordna ersättningsarbeten på orten. Nu har den socialdemokratiska regeringen ett unikt och nästan identiskt tillfälle att visa vad arbetsgivaransvaret kan och bör innebära. De anställda vid Teli i Sundsvall — personal, fack och arbetsledning — har tillsammans arbetat fram alternativ. De har kunskap, stor tilltro till sin egen förmåga och faktiskt också tro på framtiden. Men de behöver fabriken med utrustning och stöd under en övergångsperiod. Kommer ni herr minister och er regering att ge de anställda detta och ge dem chansen att förverkliga påbörjade satsningar och därigenom med stor sannolikhet skapa en bärkraftig industri?

Herr talman! Det ställs naturligtvis ett stort antal frågor i diskussionen när det är så många frågeställare. Jag skall försöka att svara på några av dem. Har regeringen en uppfattning när det gäller Ericssons anläggningar i Blekinge och en annan när det gäller televerkets anläggningar i Sundsvall? Så är det naturligtvis inte, utan regeringens allmänna arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska synsätt är lika i båda fallen. Då bör det i rättvisans namn framgå att televerket redan i samband med att frågan behandlades, till skillnad från Ericsson, hade förslag till hur man kan möta situationen genom flyttning av produktion till Sundsvallsområdet. Det viktiga är att vi har klart för oss vad det handlar om på nuvarande stadium. Televerkets styrelse behandlade så sent som i går kväll frågan, vilket utgör underlag för MBL-förhandlingar som skall föras mellan televerket och de fackliga organisationerna inom verket. Det är en process som bara har startat. Man får naturligtvis inventera alla uppslag, utöver dem som redan har presenterats, som kan finnas för hur vi skall kunna motverka de negativa effekter i Sundsvallsområdet som det onekligen blir när man förlorar en av sina största industrier. Den ena talaren efter den andra utgår från att här ingenting skall ske, men det är absolut fel. Görel Thurdin räknade upp ett antal exempel på hur den socialdemokratiska regeringen har gjort insatser i Malmö, Uddevalla, osv. Det är en utmärkt bra redovisning av hur den nuvarande regeringen har sökt möta sådana här situationer. Men dessa insatser har gjorts efter det att MBL-förhandlingar och diskussioner om nedläggning har förts. Vi är naturligtvis beredda att behandla Sundsvallsområdet på motsvarande sätt, när nu produktionsförutsättningarna har förändrat sig så att vi måste vidta den nu aktuella åtgärden.

Herr talman! Statsrådet sade att det här är en process som just startat. Då kan jag säga att den här frågan säkerligen kommer att leda till en process, som inte kommer att upphöra förrän vi ser att det har gjorts någonting för att trygga sysselsättningen för de berörda människorna. Jag tänker på diskussionen i samband med nedläggning av en Kockumsan läggning. Visst pågick det diskussioner då, och det ställdes också då oerhört många frågor om vad som skulle göras i stället. Det krävs påtryckningar för att vi över huvud taget skall få uppleva någonting. Är det så att regeringen följer upp frågan och är beredd att gå in när den ser att Teli och televerket inte klarar det själva?

Herr talman! ”Det är hemskt. Efter 19 år i jobbet är man plötsligt ingenting värd.” Detta sade Sonja Eriksson. Hon sade också att usel marknadsföring och monopolets upphörande är de viktigaste orsakerna till nedläggningen. Om nu Sven Hulterström tror att det inte angår regering och riksdag, att man bara kan avvakta och se om någonting positivt ändå inte kan hända, vill jag fråga: Vad är det som varit bra med bolagiseringen? Den frågan skulle jag vilja ställa också till de borgerliga partierna i riksdagen som nu ömmar om Teli men som faktiskt medverkade till att det statliga monopolet på teleområdet upplöstes. Vi ser konsekvenserna av detta nu. Vi ser också konsekvenserna av den harmonisering och EG-anpassning som fick ett departementsråd på kommunikationsdepartementet att utbrista: Vi har snart gjort allt som EG kräver. Detta går att läsa i en utomordentligt klargörande artikel i tidningen Statsanställd, som jag uppmanar alla att läsa. Den svenska skandalen har utländska och kapitalistiska rötter, precis som mycket annat som händer just nu.

Herr talman! Det har talats om ersättningsjobb. Men hur går det med högskolan? Högskolan har nämligen samverkan med Teli. Det är en finmekanisk verkstad med elektronik som är beroende av högskolan, och där finns också industrirobotar. Det är alltså viktigt att vi behåller kompetensen uppe i Norrland. Det får inte bli mer centralstyrt än det är nu. Skall allting centraliseras till Stockholm? De som kan ta ansvar för och vända på det hela är regeringen och riksdagen. Regionalpolitiskt och arbetsmarknadspolitiskt är det absolut nödvändigt att vi satsar på Sundsvall både när det gäller miljö och när det gäller arbetsmarknaden för kvinnor och män. Ta ansvar nu!

Herr talman! Kommunikationsministern sade i sitt svar att han och regeringen i övrigt inte har olika syn på Teli i Sundsvall och på Ericssons i Karlskrona. Det tar jag som intäkt för ett löfte om att regeringen har för avsikt att uppfylla sitt ägaransvar. Jag tar det också som ett löfte om att Teli skall få starta alla de projekt som företaget har på gång, att det skall få fullfölja de kontrakt som man har träffat med andra företag och att det skall få ett ordentligt stöd under en övergångsperiod tills företaget klarar sig av egen kraft.
Herr talman! Till Eva Goés vill jag säga att det inte på något sätt är regeringens intention att allting skall centraliseras till Stockholm. Tvärtom har vi nyligen fattat beslut om utlokalisering av verksamheter i ett antal fall från Stockholmsområdet till områden i landet där det finns starka regionalpolitiska skäl för nyetablering. Det har många gånger skett under stort motstånd från berörd personal, något som man i och för sig också kan förstå, eftersom vederbörande har sina rötter inom Stockholmsområdet. Det finns ingenting i detta som kan uppfattas som centraliseringsambitioner, tvärtom. För tydlighetens skull vill jag säga: Skulle man i de diskussioner som nu skall föras med bl.a. de fackliga organisationerna komma fram till önskemål om ytterligare utflyttningar från Stockholmsområdet, kommer regeringen inte att rikta några invändningar mot dessa. Men det är viktigt att vi håller på rollfördelningen i olika skeden. Just nu är det televerket som har ansvaret för att hantera dessa frågor. I ett senare skede skall vi precis som i de andra situationerna — det må ha gällt Uddevalla, Malmö eller andra områden — vara beredda att ställa upp med de resurser som samhället kan uppbåda i dessa sammanhang. Det kan bli fråga om att länsarbetsnämnder får träda in, att omskolningsoch utbildningsmöjligheter utnyttjas osv. De instrumenten skall naturligtvis stå till förfogande, men i första hand skall televerkskoncernen behandla sina egna företagsproblem, och det är ganska tydligt utsagt från riksdagens sida att varken regeringen eller riksdagen skall ge några anvisningar om vad den skall producera. Det måste vara de som arbetar ute på marknaden, ute i verkligheten, som skall få avgöra vilka typer av produktion som koncernen skall bedriva. För det skall de inte ha politiska direktiv uppifrån. Vi kan i andra länder se vart detta leder hän, och jag tror inte att det är något att ta efter. Regeringen är beredd att använda de nämnda instrumenten såväl i Sundsvallsområdet, naturligtvis, som i andra områden, men den nu aktuella frågan måste i första hand televerkskoncernen få arbeta med.

Herr talman! Men, Sven Hulterström, riksdagen har ju på initiativ av regeringen gång på gång beslutat t.ex. om att Telis monopol på olika områden skall upphöra. I betraktande av konsekvenserna härav, konsekvenserna av bolagiseringen osv. har väl också vi ett ansvar, även om vi inte exakt skall föreskriva t.ex. hur telefoner eller annat som man tillverkar skall se ut. Faktum är dels att både statliga verk och statliga företag har ett politiskt ansvar, dels att det här gäller ett företag som i sin tillverkning inte släpper ut ett endaste gram som leder till förvärrande av luftföroreningarna, utan det är fråga om en miljömässigt mycket fin produktion. Dessutom har de anställda förslag, inte om att industrin skall ersättas med en helt annan utan om utveckling av den produktionskapacitet som den har i dag, bl.a. genom samordning med Timråfabriken. Har inte Sven Hulterström någon kommentar till de konstruktiva förslag — såvitt jag hört ett tjugotal — som man har försökt att bearbeta Teli med under åren? Jag vill utan att polemisera också säga till de övriga som deltar i denna debatt att de bör tänka på att det har fattats felaktiga beslut i detta sammanhang.
Herr talman! Jag tänker inte polemisera mot det som Viola Claesson senast tog upp. Det viktiga är att diskutera den nu föreliggande situationen, och jag har uppfattat det som kommunikationsministern sagt så, att regeringen tänker ingripa om Teli inte klarar den. Mot den bakgrunden vill jag ställa följande fråga: Innefattar denna inriktning också att regeringen tänker gå in med t.ex. kapitalmedel, om man inom Teli kommer fram till att man genom att göra vissa investeringar kan klara en sysselsättning som håller för framtiden, även försäljningsmässigt? I annat fall måste man ju tillgripa andra medel. Jag vill påminna om att regeringen är den som oftast brukar kritisera de privata företagen och försvara all den verksamhet som bedrivs i allmän regi. Det gäller då att visa att man faktiskt tar ett större ansvar inom det statliga området än vad som sker i det privata näringslivet.
Herr talman! Det talas här om omskolning. Vi är i Norrland trötta på talet om omskolning. Jag har i min hand ett brev, som är ett nödrop från en socialdemokrat. Det heter där: ”Vem är jag då? Jo en sosse som tror på Demokrati och Rättvisa och kämpar för att Norrland skall få behålla sina arbetstillfällen. Det måste även i denna region finnas människor som bor och arbetar. Det vi behöver är fler arbetstillfällen så att även vår ungdom kan stanna kvar här.” I slutet av brevet heter det: ”Vi Socialdemokrater kan väl inte låta regionalpolitiken styras så ansvarslöst.” Jag sade förut att vi behöver fler miljövänliga arbetstillfällen. Jag fick inte tillfälle att diskutera med Birgitta Dahl, men jag vill säga att det här gäller en miljövänlig industri, som jag önskar att vi fick ha kvar. Där finns människor som har initiativförmåga och kompetens, men man är ändå beredd att offra dem.
Herr talman! Sven Hulterström sade att det nu skall rulla vidare med förhandlingar osv. inom Teli och inom televerket, men det är under den tiden mycket viktigt att de anställda på Teli i Sundsvall vet att ägaren, statenregeringen, står bakom dem. De måste veta att de verkligen kan fortsätta med och fullfölja de legoarbeten och annat som de nu har på gång, att de inte riskerar att mista dem under den tid då man skall utveckla ersättningssysselsättning. I så fall kan man jobba vidare och successivt komma fram till tillverkningar av andra produkter i Sundsvall.

Herr talman! Maria Leissner har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att stoppa pornografisk service i televerkets videotextjänst. Televerket tillhandahåller i form av telenät elektroniska transportsystem för överföring av meddelanden och information. Videotexnätet är ett sådant. Via videotexnätet tillhandahåller olika företag information. Det förekommer också att pornografiska texter utbjuds. Televerket tillhandahåller den tekniska möjligheten till informationsöverföring. Ansvaret för innehållet vilar på den som lämnar informationen. Personligen ogillar jag att sådan här information sprids över videotexnätet. Jag noterar att televerket har tagit kontakt med det aktuella företaget och uppmanat företaget att kraftigt sanera i databasen eller avlägsna den från nätet.

Herr talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för svaret. Skandalen med televerkets pornografiska service kom till allmänhetens kännedom först för någon månad sedan genom att en journalist på tidningen Datavärlden rullade upp historien om sexdatabasen Sexline. Den förmedlas via televerkets videotextjänst, som bl.a. vi riksdagsledamöter har tillgång till. Så här inleds artikeln i Datavärlden: ”I televerkets videotextjänst får en sjuårig pojke svar på hur han ska tillfredsställa sig själv. Likaså finns porrnoveller om tonårssex. Televerket har inga planer på att stoppa det hela. I dag tjänar de pengar varje gång någon utnyttjar sexdatabasen.” Det är naturligtvis riktigt som det sägs i svaret att videotexnätet inte producerar Sexline, utan enbart förmedlar den. Sexdatabasen drivs av ABC-bild, som i sin tur ägs av företaget Vinvent AB. Men utan televerkets hjälp skulle abonnenterna på videotex inte kunna utnyttja tjänster som t.ex. porrnoveller, sexrådgivning och möjlighet att annonsera om sexkontakter. Vid kontroll har det visat sig att några av de telefonnummer som förmedlats via Sexline har gått till professionella telefonsexpratare, som för kundens bekvämlighets skull t.o.m. accepterar kontokort. Slår man upp sidorna med porrnoveller kan man få veta följande: ”Nu slipper ni gå till affären och smussla.

Herr talman! Jag har ingen annan mening än Maria Leissner om den här typen av företeelser. Men vad jag inte förstår är att hon riktar hela sin energi mot televerket. Varför riktar sig inte Maria Leissner mot företaget ABC bild, som producerar den här smörjan? Televerket har inte bett företaget göra det. Inte heller någon annan har gjort det. Jag kan alltså instämma i Maria Leissners kritik. Men rikta den mot det här privatföretaget ABC-bild. Det är kanske det som Maria Leissner inte vill.
Herr talman! Televerket är ett statligt affärsdrivande verk. Televerket får 5 90 av det här företagets intäkter på sin sexrådgivning, sina porrnoveller och andra sextjänster till videotexkunderna. Televerket bedriver alltså ingen sexuell välgörenhet, utan det är fråga om en kommersiell och ganska lönsam tjänst. Jag tycker att det vore ganska märkligt om inte kommunikationsministern skulle kunna säga rent ut att det är principiellt oacceptabelt att ett statligt affärsdrivande verk tjänar pengar på pornografi. Jag är inte ute efter att vara moraltant, men jag tycker inte att det är acceptabelt att sådant här förekommer. Lika litet skulle det vara acceptabelt om posten, som säljer biljetter till konserter med klassisk musik, också skulle sälja biljetter till porrklubbar eller om SJ på tåget City Express mellan Göteborg och Stockholm kopplade på en vagn med porrtjänster till dem som så önskade.
Herr talman! Det är klart att det vore bra om det här företaget inte utnyttjade ledningarna för ett sådant här ändamål. Det sade jag redan i mitt svar på interpellationen. Jag tycker att företaget borde sluta med det. Men det är inte televerket som bestämmer vad som skall överföras i ledningarna. Televerket skulle få sina inkomster, även om ABC-bild ägnade sig åt någonting vettigare än detta. Som jag sade tidigare är det producenten av den här smörjan som skall kritiseras, inte de som ansvarar för de ledningar genom vilka den överförs. Jag blir nu ännu mer konfunderad och undrar om Maria Leissner och det parti hon representerar och vad hon kan representera i andra sammanhang vill ge televerket en censurrätt. Hur långt skulle den i så fall sträcka sig? Skall den rätten sträcka sig även till Maria Leissners telefonsamtal, dvs. att televerket skulle få rätt att kontrollera om det hon säger är lämpligt eller olämpligt? Om det är detta vi håller på och diskuterar, har vi kommit in på en helt annan frågeställning.
Herr talman! Jag noterar att kommunikationsministern näst intill försvarar televerkets rätt att tjäna pengar på pornografi, åtminstone principiellt. Att han sedan personligen ogillar denna produktion är en helt annan sak. Frågan gäller vad kommunikationsministern såsom ansvarigt statsråd tänker vidta för åtgärder. Detta är en fråga som inte enbart handlar om pornografi, utan den har kanske en vidare betydelse. Vilken beredskap finns i framtiden för att man skall kunna hantera ansvarsfrågorna när det gäller tjänster som erbjuds via videotexnätet? Vad gör kommunikationsministern om rasistiska åsikter sprids och televerket alltså tjänar pengar på detta? Finns det över huvud taget någon beredskap och någon vilja från kommunikationsministerns sida att ta ett moraliskt ansvar för vad televerket tjänar sina pengar på.
Herr talman! Om rasistiska åsikter sprids, angriper jag dessa rasistiska åsikter och inte den som äger den kabel genom vilka åsikterna framförs. Det är detta som är den stora skillnaden. Det vore därför mycket mer förståeligt om Maria Leissner riktade sin kritik mot det företag som producerar detta material. Det är det företaget som skall ha kritiken, inte de vars kablar man utnyttjar för ändamålet. Jag tycker att det är bra att man från televerket har sagt rakt ut till företaget, att det bästa företaget kan göra är att rensa bort den här smörjan. Men det är företaget som skall vara föremål för kritik. Det blir förvillande när kritiken riktas åt fel håll.
Herr talman! Jag beklagar att kommunikationsministern inte har några synpunkter utöver de personliga att komma med. Jag tycker att det är mycket tråkigt att notera det. Inte minst genom uppmärksamheten i massmedia har videotex anstormats av nya intresserade abonnenter. Som riksdagsledamot borde jag kanske vara glad över televerkets kommersiella framgångar, men jag måste erkänna att min glädje i det här fallet är något grumlad.

Herr talman! På grund av min arbetsbelastning är det inte möjligt för mig att besvara interpellation 1988/89:43 inom föreskriven tid, och jag har därför kommit överens med interpellanten, Görel Thurdin, att jag skall besvara interpellationen den 2 december.

Herr talman! Ulla Pettersson har frågat mig om jag är beredd att medverka till en sådan ändring i bestämmelserna att det blir möjligt för kommun eller länsstyrelse att få inflytande över viltinplantering där sådan är möjlig. En viktig princip i den nya jaktlagstiftningen är att viltet skall vårdas i syfte att bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd. För att nå detta syfte får regeringen enligt jaktlagen meddela föreskrifter om att vissa slag av vilt inte får sättas ut i frihet eller hållas i hägn utan tillstånd. Regeringen hari jaktförordningen bestämt att vissa djurarter som i särskilt hög grad kan vålla skada inte får sättas ut i frihet utan tillstånd av statens naturvårdsverk. Förbudet gäller också art eller ras som inte tillhörde landets viltbestånd vid utgången av år 1987. Jag utgår från att naturvårdsverket vid tillämpning av dessa bestämmelser hör länsstyrelse och kommun i erforderlig omfattning så att det regionala inflytandet garanteras. Bakgrunden till dessa bestämmelser är att det av flera skäl finns anledning att vara mycket restriktiv när det gäller att föra in främmande viltarter i landet. Djur av nya arter kan komma att skada det inhemska växtoch djurlivet genom sitt sätt att skaffa föda eller genom spridande av sjukdomar. Skaderisken manar också till försiktighet när det gäller utplantering i nya områden av arter som redan finns i landet. Utplanteringsförbudet omfattar inte rådjur. Det har följaktligen inte ansetts vara förenat med några särskilda risker att plantera ut rådjur. Skulle det finnas anledning att ändra detta ställningstagande, är jag självfallet villig att medverka till de författningsändringar som behövs.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

Vi har inte samma skador på betesmarker, odlingar och trädgårdar som man har på annat håll. Vi skulle också vilja kunna säga i fortsättningen att vi inte har det. Inte heller har vi höga jaktarrenden eller stora pengar i den gotländska jakten, och jag för min del skulle önska att det fortsatte att vara så. Jag tror inte att jag tolkar stämningarna fel när jag säger att en majoritet av den gotländska befolkningen är motståndare till en inplantering av rådjur. Samtliga de politiska partier som över huvud taget har tagit ställning i denna fråga har också varit negativa. Jag vill minnas att moderaterna ansåg att det inte alls var en politisk fråga, och det är ju ett sätt att klara sig undan känsliga ställningstaganden, men majoriteten är som sagt klart negativ. Man kan naturligtvis framföra flera argument. Gotland har en spridd bebyggelse och därmed ett vittförgrenat vägnät. Det är alltså gott om vägar som rådjuren kan skada sig på. Det är också ont om orörda områden. Naturvårdsverket, som jordbruksministern hänvisar till, har så sent som 1986 begärt ett särskilt förbud mot utplantering av t.ex. rådjur på Gotland. Jag har velat ta upp den här frågan för att rikta jordbruksministerns uppmärksamhet på att det verkligen kan bli problem, som faktiskt är alldeles onödiga. Det faktum att man redan har dessa problem i övriga Sverige är inget argument för att också införa dem på Gotland.